Herr talman! Frågan om betygen i skolan har tagits upp i inte mindre än 13 motioner som behandlas i det här betänkandet. Bara antalet motioner är ett belägg för att det finns många uppfattningar om betygen, förvisso många skilda uppfattningar också. När man diskuterar betygens roll i skolan, tycker jag att man också skall erinra sig bakgrunden till det system som vi har i dag. I samband med beslutet om läroplanen våren 1979 träffades här i riksdagen en bred kompromiss om betygens roll och utformning, en kompromiss som praktiskt taget helt och hållet också moderata samlingspartiet ställde sig bakom. Man skall också komma ihåg att det ursprungliga förslaget i samband med läroplanen lades fram av den dåvarande folkpartistiska skolministern, som föreslog en helt betygsfri grundskola. Nu blev det så småningom denna breda kompromiss som har lett till det betygssystem som vi har i dag. Som jag sade inledningsvis, kan man ha olika uppfattningar om det här med betyg, och det har vi förvisso, men om en sak torde vi ändå kunna vara överens, och det är att det nuvarande betygssystemet uppvisar många brister i förhållande till målsättningarna som fanns när besluten fattades. Vi har pekat på en del av det i centermotionen. Det finns anledning att sätta många frågetecken kring betygen, deras roll som mätare av kunskaper, som informationsgivare, som stimulansfaktor för eleverna och som urvalsinstrument till högre studier. Det har, som tidigare påpekats, också förts många diskussioner om huruvida betygen skall vara relativa eller kurseller målrelaterade eller vad man vill kalla dem. Under senare tid har vi också fått många exempel på andra brister i det här systemet. Bl. a. är de ganska ofta florerande taktikvalen i skolan ett utslag av betygssystemets brister. Det sker taktikval redan i grundskolan och det sker till och med i gymnasieskolan, vilket sedan leder till problem på högskolan. För en tid sedan kunde vi läsa en rapport om de blivande lärarnas dåliga matematikkunskaper. Den var förvisso alarmerande och gav också stora rubriker, men det var ganska få som gjorde sig tid till att fundera över de bakomliggande orsakerna och varför man kunde få de här resultaten. Jag skall inte göra någon grundlig analys utan bara nämna att man kunde konstatera att av de lärarstuderande som klarade matematikproven sämst hade de flesta fyror och femmor i betyg i matematik, medan däremot de som klarade matematikproven ganska bra ofta hade tvåor och treor i betyg. Det var bara det att de hade förvärvat betygen på olika gymnasielinjer, tvååriga resp. treåriga, och med helt olika kunskapskrav bakom. Det är då ett belägg för betygens ofullkomlighet. Det finns många andra exempel på hur snett betygen slår när man använder dem som urvalsinstrument. Av och till har vi kunnat konstatera att det ofta till de yrkesförberedande linjerna i gymnasieskolan, de mycket praktiska utbildningarna, krävs betydligt högre betygsmedeltal för att komma in än vad som varit fallet på många av de studieförberedande, teoretiska linjerna. Sedan har det över tiden skiftat vilka utbildningar som för tillfället har råkat vara mest populära, och hur den tilltänkta arbetsmarknaden har sett ut har också gjort att det har varierat, men tendensen har vi ändå kunnat se ganska klart. Herr talman! Jag skulle kunna ge många sådana här exempel, men vi har behandlat detta ganska utförligt i våra motioner i år och föregående år. Det har lett oss i centerpartiet fram till att det är rimligt att göra en ny betygsutredning. Om riksdagen skall fatta nya beslut om betygen och betygens utformning, är det rimligt att försöka göra det med så bred enighet som möjligt. Det är förutsättningen för att ett betygssystem, hur det sedan än är utformat, skall få acceptans ute i skolväsendet. Vi har alltså föreslagit att det borde göras en parlamentarisk översyn. Jag höll nästan på att säga, herr talman, att det är knappt att utskottsmajoriteten ens avvisar det förslaget. Man konstaterar bara helt frankt att utskottet finner inte att det föreligger skäl för riksdagen att uttala sig för förändringar i betygssystemet. Jag kan hålla med om att utskottet kanske inte har skäl för att säga att precis så här skall det se ut, och det och det skall vi ändra på. Men man borde väl åtminstone våga ge sig på en översyn av det nuvarande systemet. Eller är det så, Margareta Hemmingsson, om jag nu får ställa en rak och mycket konkret fråga, att ni som företräder utskottsmajoriteten i alla stycken är helt nöjda med det nuvarande betygssystemet? Tycker ni att det är så bra att man över huvud taget inte skall fundera över några förändringar? Den frågan går det mycket lätt att svara ja eller nej på. Om man inte kategoriskt svarar ja, borde man rimligen bifalla centermotionens utredningskrav. Eller vågar man sig in ens på att utreda frågan? Jag låter den frågan stå öppen, och jag hoppas att jag får ett klart och tydligt svar av Margareta Hemmingsson så småningom. När det gäller de övriga partiernas agerande är det klart att vi är besvikna också på dem. Vi tycker att det hade varit rimligt, om man har de ambitioner som man säger sig ha, att man då också hade anslutit sig till vårt utredningskrav. Jag lade märke till att när Birgitta Rydle argumenterade för vissa förändringar sade hon: ”Det kommer vi moderater att medverka till.” Jag ber om ursäkt, Birgitta Rydle, men jag tror inte på det.

Nu begär vi att den socialdemokratiska regeringen senast nästa år lägger fram ett sådant förslag.” Det är med förlov sagt väl optimistiskt. Jag tror inte att det är ett uttryck för att man verkligen vill ha en förändring till stånd. När det gäller folkpartiets agerande måste jag erkänna att jag inte riktigt vet vad folkpartiet egentligen vill. När vi behandlade den här frågan i utskottet argumenterade Ylva Annerstedt mycket skickligt för centerkravet på en utredning och anslöt sig också till detta, men när vi någon vecka senare kom till justeringstillfället företräddes folkpartiet av någon annan representant, som raskt anslöt sig till den moderata reservationen i stället. På bara någon vecka svängde uppfattningarna ganska klart. Men även vpk:s inställning förvånade mig litet grand. Jag kan ha respekt för att vpk som politiskt parti hävdar kravet på en betygsfri skola, men det måste rimligen också innebära att man tror att det är någonting som vore bra. Om man tror på någonting, skall man väl åtminstone våga pröva sina teorier i en förutsättningslös utredning, men inte ens det vågar vpk utan ställer sig också vid sidan av kravet på en förutsättningslös utredning. Herr talman! Med detta har jag argumenterat för att om man vill ha förändringar i det nuvarande betygssystemet, måste man vara beredd från olika sidor att ganska förutsättningslöst pröva hur ett sådant system skulle kunna förändras och på vilket sätt man skulle kunna åstadkomma att det blir bättre. Har man inte den ambitionen, är det naturligtvis enklast att stå fast vid sina ursprungliga ståndpunkter och bara reservera sig för dem, och så kan den socialdemokratiska minoriteten i utskottet bestämma att ingenting skall hända. Det kan väl ändå inte vara att föra betygsfrågan framåt? Herr talman! Jag yrkar bifall till centerreservationen nr 2.
Herr talman! Larz Johansson ägnade sig själv åt betygsättning i sitt anförande. Han betygsatte varje parti, han hade synpunkter bl.a. på de krav som vi framför från vårt håll och undrade om vi ägnar oss åt partitaktik. Nej, Larz Johansson , det är faktiskt inte partitaktik vi ägnar oss åt. Vi verkar för att vi skall få ett betygssystem som tillgodoser eleverna på ett så bra sätt som möjligt. De kraven tänker vi fortsätta att ställa, oavsett vilket betyg Larz Johansson sätter på oss. Jag tycker att det verkar ungefär som att det bara är centerpartiet och Larz Johansson som verkligen är perfekta, och det vill jag faktiskt motsätta mig. Vi kommer, som jag sade, att fortsätta att kräva att betygssystemet blir sådant att det tillgodoser eleverna. Det är det viktiga för oss.
Herr talman! De krav på ett gott och bra betygssystem som vi har fört fram i reservationen är de krav som vi har argumenterat för i motioner och på annat sätt. Det är klart att man kan diskutera en utredning, om man tror sig få gehör från samtliga oppositionspartier för att göra en sådan, men den situationen förelåg inte. Självfallet redovisar vi då klart de betygssystemskrav som vi vill föra fram. Vi tror inte att det gagnar att dra ut på tiden genom en utredning, om vi nu har klara krav på hur ett betygssystem skall se ut och vill sätta en tidsgräns för reformen — det är nämligen bråttom. Alldeles uppenbart kommer en mängd elever i kläm med nuvarande betygssystem, och många känner sig orättvist behandlade. Det är betygssystemets fel, därför att det missuppfattas i så stor utsträckning. Man hör fortfarande elever och lärare som säger att femmorna tyvärr är slut och elever som säger: ”Jag kan tyvärr inte hjälpa min kompis, för då kan mitt betyg vara i fara.” Vi vill inte ha ett sådant betygssystem. Vi tycker att det brådskar att regeringen gör någonting åt det. Men när man läser utskottsbetänkandet ser man att socialdemokraterna alldeles uppenbart tycker att det inte finns anledning att göra något åt betygssystemet. Det anser vi i folkpartiet är alldeles fel. Det brådskar att göra någonting åt det betygssystem vi har i dag.

Herr talman! Ena stunden ivrar Birgitta Rydle för betyg, men när hon själv blir utsatt för betygsättning, och dessutom enligt sin egen uppfattning får ett dåligt betyg, blir hon väldigt frustrerad, vad det nu kan bero på. Vi hävdar inte alls, Birgitta Rydle, att vi i centerpartiet är perfekta eller har den perfekta uppfattningen i den här frågan. Vi tycker att det råder så pass mycken osäkerhet kring frågan att det finns skäl att göra en ordentlig översyn. Vi är inte beredda i dag att till varje bokstav säga att så och så skall ett nytt betygssystem se ut, men vi har en ambition att försöka förbättra det som vi har nu och som egentligen alla kan vara överens om är ganska dåligt. Då har vi sagt att en utredning borde vara en framkomlig väg, som alla partier skulle kunna vara beredda att pröva. Däremot menar moderata samlingspartiet, numera uppenbarligen med instämmande av Ylva Annerstedt, att man vet precis hur ett nytt betygssystem skall se ut. Bl. a. säger Ylva Annerstedt: ”Vi hinner inte låta det dra ut på tiden med att göra någon översyn, utan det här måste ske fort.” Ja visst, men vad uppnår folkpartiet nu med sin reservation? Det kommer inte att hända någonting. Om alla parter däremot hade varit beredda att diskutera den här frågan förutsättningslöst, hade vi säkert kunnat uppnå någonting. Dessutom, Ylva Annerstedt, är inte femmorna slut. Det vet vi ju allesammans, och det behöver vi inte fatta några nya riksdagsbeslut om. Om sådana missuppfattningar fortfarande sprids ute i skolväsendet, då handlar det om information och utbildning, då måste man tala om, att inte heller med det nuvarande systemet tar några femmor slut och för övrigt inte några ettor och tvåor heller. Det vet Ylva Annerstedt precis lika bra som jag, och för det krävs alltså inte några nya riksdagsbeslut.
Herr talman! Vi har satt en tidsgräns för när enligt vår mening detta förslag till betygssystem skall vara färdigt. Vi låter regeringen få tid på sig fram till 1989 för att åstadkomma detta. Vi ger också utomordentligt klara besked till hur vi menar att detta bör uppnås. Larz Johansson säger att det inte händer något med förändringen av betygssystemet. Man skulle då kunna säga att centerpartiet faktiskt är ensamt om sin reservation och alltså har ännu mindre förutsättningar att uppnå någon förändring. Sedan talar Larz Johansson om att det inte behövs något beslut för att förändra effekterna av det nuvarande betygssystemet. Nej, rent formellt behövs det inte något beslut, men vi vet också att trots ett idogt och intensivt informationsarbete om att man inte får lov att ha inställningen att femmorna är slut och att det skall vara en viss fördelning inom klassen, så råder detta förhållande på olika ställen i landet, och vi kan inte råda bot på det. Det innebär att vi måste förändra betygssystemet. Vi måste även komma till rätta med alla andra nackdelar. Vi har ju räknat upp ett antal nackdelar med det nuvarande betygssystemet. Relativiteten är en av nackdelarna. Men förutsättningarna för en förändring är uppenbart mycket större om man har klara linjer om hur man vill att det skall se ut och att man också sätter en tidsgräns för när detta skall ske, vilket folkpartiet tillsammans med moderaterna har gjort.
Herr talman! Det är beklagligt att ni i centerpartiet velar och inte kan säga hur ett bra betygssystem skall se ut. Om ni hade varit klara i er uppfattning och omtänksamma om eleverna så hade ni nog också ställt er bakom kravet på att frågan om betygen måste få en snar lösning. Det är därför som vi har förordat att regeringen senast under 1989 skall lägga fram ett förslag till ett nytt betygssystem.
Herr talman! Det brister litet grand i logiken då Ylva Annerstedt fortsätter att hävda att vi behöver ha ett beslut om ett annat betygssystem för att komma bort från den relativa betygsskala som inte existerar. Utskottet har nämligen återigen upprepat, för vilken gång i ordningen vet jag inte, att den nuvarande betygsskalan innebär att betyget tre är ett medelbetyg — övriga betygsgrader ges med hänsyn till elevens prestationer — och att det inte skall finnas någon proportion mellan antalet ettor, tvåor, treor och fyror. Det har gällt i ganska många år nu, och för att komma bort från detta förhållande, om nu det skulle vara det allra viktigaste, behövs det inte något riksdagsbeslut, utan det handlar fortfarande om ett idogt upplysningsoch informationsarbete. Sedan påstår Birgitta Rydle att centerpartiet velar. Vi föreslog även föregående år att en förutsättningslös utredning skulle tillsättas. Ganska länge under diskussionens gång i utskottet var moderata samlingspartiet med på att man skulle tillsätta en utredning. Det var för övrigt även vpk. Om jag minns rätt ställde sig folkpartiet den gången bakom reservationen fullt ut, den som man nu vid justeringstillfället bestämde sig för att inte ställa sig bakom. Jag upprepar en gång till att vi i centerpartiet inte är så tvärsäkra i varje detalj då det gäller hur ett nytt betygssystem skall se ut. Birgitta Rydle säger då att moderaterna vet hur ett sådant skall se ut.

Det är en viktig fråga och kanske mycket viktigare än frågan om antalet femmor inte räcker till. De nuvarande förhållandena ger nämligen en lång rad med mycket beklagliga resultat, och dessa måste vi försöka komma till rätta med.

Herr talman! I det replikskifte som vi nyss har åhört haglar det av honnörsord, och detta gäller även reservationerna. Det talas om rättvisa, objektivitet och sporrar för eleverna att göra sitt bästa. Om detta kan man för det första säga att det som av vissa anses som rättvist i ett tekniskt administrativt system betraktas med nödvändighet som orättvist av andra. För det andra paras objektivitet nästan undantagslöst med subjektivitet. Alltså: skall man betygsätta vad som är sprunget ur värderingar blir vad som kallas objektiva förhållanden för vissa faktiskt subjektiva förhållanden och ibland t.o.m. objektiva villkor. För det tredje talas det i reservationerna från folkpartiet och moderaterna om en sporre för eleverna att göra sitt bästa. Vem vill inte göra sitt bästa? Är sporren ett verktyg att få någon att göra sitt bästa av fri vilja och med full insikt? I sitt anförande säger Ylva Annerstedt att betygens främsta betydelse ligger i att de skall vara ett instrument för utvärdering av undervisningen. Utvärdering förutsätter minst tvåvägskommunikation. Min fråga är: Skall eleverna i så fall få betygsätta även lärarna? Herr talman! Det finns en sak som det svenska skolsystemet har lyckats med och där man gör ständiga framsteg, nämligen utsortering av barn. I dag skall riksdagen debattera betygen, ett av de bästa instrumenten för att lyckas med utsortering. Med hjälp av betygen kan man sortera agnarna från vetet. Betygen utvisar vilka som skall gå vidare till högre studier. Betygen är ett ypperligt repressivt instrument. Om betygshets kombineras med provstress och öppen redovisning av resultaten inför klassen, går det inte att få en vassare egg att skära med genom de sociala skikten. Med hjälp av betygen kan man på ett praktiskt sätt se till att elever fostras till konkurrenstänkande och insikt om de snäva intressenas förträfflighet. Betygen bringar ordning och reda så till vida att det via dem praktiskt går att visa att skolans mål och dess verkliga rörelse inte stämmer överens. Betyg vill framför allt de elever ha som har höga betyg. För dem som har låga betyg kvittar det, eftersom de enbart skapar begränsningar. De betygsegenskaper som jag nu har räknat upp är bara några exempel ur en lista som skulle kunna göras mycket lång. Egentligen är det förvånande att den skolpolitiska diskussionen i Sverige inte har kommit längre när det gäller betygen. Debatten fastnar gärna i hur man skall utveckla betygssystemet, inte i vilka möjligheter och villkor en betygsfri skola har. Inom vpk anser vi att en betygsfri skola skulle gagna den pedagogiska utvecklingen. Man skulle kunna söka nya metoder, utveckla system för inlärning, skapa en miljö för den fria tanken och en ärlig atmosfär i skolan, bara man slapp släpa på betygen. Vår betygsfria skola förutsätter en intensiv samverkan mellan skolan och hemmet. Det är mot den bakgrunden vi också förespråkar sex timmars arbetsdag. Vår betygsfria skola bygger på övertygelsen att det är läraren, eleven och hemmet tillsammans som bäst avgör vilka kunskaper och färdigheter skolan lyckats förmedla och vilka eleven har lärt sig. Vår skola bygger alltså på en stor tilltro till den enskildes kännedom om sig själv och det egna arbetet i skolan. Vi är övertygade om att intresse och nyfikenhet väger minst lika tungt som poäng vid prov, då det gäller hur mycket man kan lära sig. I vår betygsfria skola kan man utveckla individualiteten och låta den verka i gruppen. Eleverna kan dela med sig och behöver inte helt plötsligt börja betrakta samarbete som fusk. Vi är övertygade om att det i en betygsfri skola är lättare att motarbeta mobbning, eftersom den konstlade konkurrensen underblåses av bl.a. betyg. Frågan är: Vad vill socialdemokraterna? Var står ni i betygsfrågan? Det vore välgörande om Margareta Hemmingsson kunde ange någon socialdemokratisk ståndpunkt — eller flera — i betygsfrågan, när hon nu snart får ordet. Är ni beredda att åtminstone medverka till en utredning om den betygsfria skolans möjligheter och villkor? Nu har Margareta Hemmingsson fått åtminstone tre frågor. Jag är glad om jag kan få svar på en. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Låt mig inledningsvis påpeka att det var mycket intressant att iaktta den borgerliga enigheten. Detta är ju litet skrämmande när man funderar över vem som skulle kunna få ansvaret för skolpolitiken och utbildningspolitiken i en tänkt borgerlig regering. Ni får väl sitta ett tag och fundera på hur ni skall handskas med betygsfrågan. Något klarläggande på den punkten fick vi inte i dag. Men nu vill jag tala om skolan i stället. I slutet av sommaren står de plötsligt där — nybörjarna, förstaklassarna. En rulle med papper att lägga om de nya böckerna sticker upp ur väskan. En och annan tand saknas; det kan man se när de skrattar. De kramar mammas eller pappas hand. Det är första dagen i skolan. De är förväntansfulla. De har längtat till den här dagen, och nu hungrar de efter kunskap. Framför sig har de nio års skolplikt, men också rätt till nio års utbildning. De vill lära sig. Just då finns kanske inte tankarna på att lära för livet; det handlar mer om att kunna läsa sin egen godnattsaga, räkna ut veckopengen eller skriva brev till farfar. Föräldrarna vill också att barnen skall lära sig — mycket. Mest av allt vill de att det skall gå bra för barnen i skolan. Ibland kan det vara litet svårt att beskriva vad det där med att det skall gå bra innebär. De vill att barnen skall trivas i skolan, att de skall få en bra lärare och att de inte skall få några problem att följa med i undervisningen. Det skall gå bra för dem. Läraren står där med en ny stor grupp framför sig: barnen och deras föräldrar. Alla vill de, inkl. läraren, att det här med inlärningen skall gå bra. Vi vet dock att några av barnen redan kan läsa, att några inte är riktigt mogna för att lära sig läsa och att en tredje grupp är precis ”läsmogen”. Nu krävs det att läraren kan individualisera, anpassa undervisningen efter varje elevs kunskaper och behov. Det gäller att lära eleverna grunderna, ge dem baskunskaperna, så att de sedan kan använda dessa för att själva lära sig mera. Nu vill naturligtvis läraren ha någon form av kontroll på hur det går med inlärningen. Eleverna vill själva pröva sina nyvunna kunskaper. Hur starka är de egentligen? Föräldrarna i sin tur vill gärna få något mer informativa rapporter från skolan än elevernas ganska fåordiga meddelanden av typen: Det var fisk till lunch, fröken är sjuk eller något dylikt. Hur skall då detta gå till? Vilket är det bästa instrumentet för att tillgodose alla dessa önskemål? Det är självfallet så att det inte finns något entydigt svar på den frågan. Det krävs många insatser från lärarens sida. Samtidigt får vi inte stanna vid förstaklassarna; vi måste ha en information som håller också högre upp i årskurserna. Jag tänker här ta upp några exempel. Läraren måste naturligtvis följa elevernas arbete, inte bara det som kommer på pränt - utan deras arbete. Samtidigt som läraren kanske ger korta eller längre prov, förberedda eller oförberedda — här tänker jag på elevernas möjligheter att förbereda sig — så måste också eleverna få möjligheter att pröva sina kunskaper på egen hand. Skall de tävla, så skall det ske mot sig själva. Jag såg i TV ett program om en lärare som arbetade med litet nya metoder i matematikundervisningen. När man arbetade med multiplikationstabellen, utgick man från att eleverna jämförde sig med sig själva. Det är ett typexempel på att det faktiskt fungerar. Men det är också viktigt att tala med eleverna, att ta reda på vad de tycker är svårt och vad som inte är svårt. Det här ger mycken information till läraren, och i viss mån också till eleven. Jag brukar säga att eleven knappast kan undgå att upptäcka om han eller hon kan läsa, kan sexans multiplikationstabell, översätta en mening från engelska till svenska eller göra många mål i fotboll. Eleven är egentligen den som sitter inne med den mesta informationen om sina egna kunskaper. Hur skall då föräldrarna få veta hur det går med skolarbetet? Låt mig ge några exempel: - Genom att eleven får ta hem och visa upp vad vi skulle kunna kalla ”provresultat”. Det är ju inte så, Birgitta Rydle, att ett betyg i årskurs 8 är den första skriftliga informationen till hemmet om elevens kunskaper. = Men det kanske allra viktigaste sättet är att träffa läraren eller lärarna och samtala om skolarbetet. Då kan man också få mer kött på benen än vad provresultat eller färdigarbetade böcker kan ge. Herr talman! Hem och skola har i samband med ett rådslag sänt ut information om betygssystemet. Samtidigt har man ställt några frågor till föräldrarna. Ett urval av resultaten av detta rådslag, som fortfarande pågår, visar att mer än 75 96 av föräldrarna vill ha kvar betygen i grundskolan. Lika många vill ha dem redan från årskurs 6. Men samtidigt anser 40 96 att betygen har en negativ inverkan på undervisningen och det sociala klimatet i klassen. Är då detta ett tecken på att föräldrarna vill att Hem och skola skall börja strida för betyg redan från årskurs 6? Den nye ordföranden Lars Lindahl ger själv följande kommentar: ”Snarare ser jag det som ett budskap från föräldrarna att de tycker att de får för dålig information om sina barn. Något som kanske inte bara beror på lärarna utan också på föräldrarna. Från bägge håll får man försöka se till att det fungerar bättre.” Nej, Lars Lindahl är inte intresserad av en ny betygsdebatt. Han håller med SÖ-chefen Erland Ringborg om att det är tokigt att det skall behövas femmor för att bli t.ex. frisör. Han säger: Hela den här frågan handlar också om urvalssystem och vad det skall användas till. Vad tycker då eleverna? Elevförbundets ordförande Helene Lewin säger följande: Betygen är en rest från den gamla Lutherska skolan och ett av de få straffmoment som i dag finns kvar. Vi ser betygen som en kork i flaskan, som ett hinder för en demokratisk skola. Om eleverna skall ha inflytande på undervisningen och läroplanens mål skall kunna uppfyllas måste betygen bort. Även på lärarhåll har man en mycket bestämd uppfattning om betygen. Sveriges lärarförbund har gett ut ett program för utveckling av ungdomsskolan som heter Skolan som vi vill ha den. Där har man ägnat ett särskilt kapitel åt frågan om en skola utan betyg. Jag skall be att få citera ur denna skrift: ”Formerna för utvärdering av skolans verksamhet och elevernas arbete bör utvecklas. Skolan måste ge en information till elever och föräldrar som är tydlig och inte lämnar utrymme för missförstånd. En del av denna information ges nu i form av betyg. Forskningsoch utvecklingsverksamhet som syftar till att ersätta betygen med bättre instrument för utvärdering av skolans verksamhet och elevernas arbete behövs. I skolan måste arbetssätt och arbetsformer kontinuerligt förändras och förbättras. Utbildningen och den utveckling eleven genomgår bör i framtiden beskrivas och värderas med bättre instrument än dagens betyg.” Herr talman! Med detta som bakgrund kan man naturligtvis fundera över varför utskottets majoritet nöjer sig med tidigare uttalanden om en avveckling av betygen på sikt och varför vi inte kräver en direkt avveckling. Tyvärr behövs betygen fortfarande för urval till gymnasieskolan, trots att antalet platser har ökat så att praktiskt taget alla som söker till gymnasieskolan kan tas in. Alla kan dock inte komma in på den utbildning de önskar. Då måste urvalssystemet vara sådant att det kan användas även om årskullarna ökar eller om det blir plötsliga svängningar i elevernas val. Även om inte betygen kan avskaffas helt är det ändå önskvärt att de får mindre betydelse. Man kan anta att om betygen får mindre betydelse för urvalet kommer också betygskonkurrensen mellan eleverna att minska och därmed också de styrande effekterna på undervisningen. Jag vill med det sagda yrka avslag på reservation nr 1 av moderata samlingspartiet och folkpartiet. De syftar i sina yrkanden närmast till att gå den motsatta vägen, att strama upp betygens betydelse och att öka tillfällena då betyg ges. Låt mig emellertid konstatera att folkpartiet har lämnat de tidigare idéerna om att stödja centerns krav på en utredning. Nu har folkpartiet utan utredning ställt sig i högerburen. Centerpartiet håller däremot fast vid kravet från 1985/86 års riksmöte, men på den tiden krävdes en utredning om betygssystemets utformning. Numera uttalar centerpartiet inte någon tilltro till betygen — man anger ingen synpunkt alls. Jag vill, samtidigt som jag svarar nej på Larz Johanssons fråga om socialdemokraterna är helt nöjda med dagens betygssystem, fråga honom vad centerpartiet anser, efter allt detta tyckande och betygsättande av andra partiers åsikter i betygsfrågan. Jag kan instämma i Birgitta Rydles uttalanden. Det skulle vara mycket intressant att höra om Larz Johansson vågar ha någon centerpolitisk åsikt. Numera nöjer sig centerpartiet med att kräva en utredning. Det måste vara en lätt modell, för att man skall slippa ta ställning. Utskottsmajoriteten anser emellertid att det är av största vikt att hålla fast vid tidigare beslut om betygens avskaffande. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 2. Reservation nr 3 av vänsterpartiet kommunisterna, med krav på ett omedelbart avskaffande av betygen, måste också avslås. Tyvärr kvarstår problem med gymnasieintagningen som gör att skolan ännu inte kan göras helt betygsfri. I reservation nr 4 krävs att kommun skall få möjlighet att besluta om fler betygstillfällen än i årskurserna 8 och 9. Det är ett krav som vi naturligtvis inte kan ställa oss bakom, och jag yrkar avslag även på detta. Avslutningsvis: Det finns det inte mycket att säga om Birger Hagårds reservation nr 5. Birgitta Rydle yrkade inte bifall till den, och t.o.m. den moderata partistämman sade nej till kravet på ett återinförande av betyg i ordning och uppförande. Utskottsmajoriteten vill inte heller stödja detta krav, och vi yrkar avslag på reservation nr 5.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

Herr talman! Margareta Hemmingsson talade i sitt anförande mycket om vad alla andra säger om betygen. Hon refererade till Hem och skola, till Elevförbundet, till Sveriges lärarförbund och till skolöverstyrelsen, men vad hon själv tyckte uppfattade jag inte att vi fick veta någonting om. Det vore bra om vi verkligen finge veta det. Jag vill kommentera litet av vad Margareta Hemmingsson sade. Hon berättade vad Elevförbundets ordförande hade sagt om betygen. Det visar sig att det hon talat om är det nuvarande relativa betygssystemet, som inte är bra och som vi moderater vill skall ersättas med ett annat. På grundskolans högstadium går närmare 335 000 elever, och av dessa är 13 500 medlemmar i Elevförbundet. Jag anser att Elevförbundet därmed icke är representativt för Sveriges högstadieelever. Margareta Hemmingsson talade också mycket om att föräldrarna kräver information, och jag håller med henne om det. Den informationen kan ges på många olika sätt, varav betygen är det mest objektiva. Muntliga samtal kan nämligen aldrig bli objektiva. Muntlig information från lärare till förälder kommer alltid att vara full av subjektiva omdömen som mycket lätt kan missförstås. Till grund för samtal måste ligga lärarens iakttagelser, inte bara av elevernas sociala utveckling utan också av deras kunskaper och färdigheter. Föräldrarna får en bristfällig information, om läraren t.ex. enbart talar om vilka framsteg eleven har gjort sedan föregående samtal. Föräldrarna måste också få upplysning om hur eleven ligger i förhållande till de i läroplanen fastställda målen. Att säga att Pelle är bättre på att räkna i år men utelämna den viktiga informationen att han fortfarande inte är så bra som han kunde vara är att vilseleda både Pelle och hans föräldrar. Jag vill sluta med att säga att Margareta Hemmingssons hela argumentation handlar om det nuvarande relativa, modifierade betygssystemet, som är mycket dåligt och som skall ersättas med ett nytt.

Herr talman! Jag vill ta fasta på ett uttalande som Margareta Hemmingsson gjorde i sitt anförande. Hon sade, apropå de elever hon exemplifierade med, att det bästa sättet att utvärdera är att jämföra sig med sig själv. Jag skulle vilja föreslå att Margareta Hemmingsson ansluter sig till vår reservation. Det är precis detta vi föreslår. Ta bort den relativitet som finns i betygssystemet i dag och låt eleverna i stället få jämföra sig med sig själva och med sina tidigare resultat. Relativiteten är inte avskaffad. Den finns kvar fullt ut i gymnasieskolan. Folkpartiet föreslår flera modeller för utvärdering, kunskapskontroll och information. Betygen är ett av de instrumenten. Den delen med information som vi har i dag är således mycket dålig. Det är självklart för oss att vi skall förbättra detta. Vi har visat på vilket sätt vi vill att man skall förbättra det. Folkpartiet vill inte avskaffa betygen — tvärtom. Vi har bl.a. sagt att det är alldeles uppenbart att de allra flesta föräldrar och de allra flesta elever vill ha betyg — men det skall vara ett förbättrat betygssystem. Birgitta Rydles siffror visade med all önskvärd tydlighet hur föga representativt Elevförbundet är när det gäller alla Sveriges elever. Sedan några ord om möjligheten att sätta betyg och att öppna en dialog. Folkpartiet har visat på den möjligheten tidigare, nämligen att elever och föräldrar i större utsträckning också skall få välja skola både inom och utom det allmänna skolväsendet.

Herr talman! Vi får nog bortse från Margareta Hemmingssons klassiska inledning. Hon pekade på att det finns olika uppfattningar hos de borgerliga partierna. Det gör det förvisso. Vi redovisar ju öppet att vi har olika uppfattningar i denna fråga. Margareta Hemmingsson höll ett långt och vackert tal om diverse saker i skolan utan att egentligen ge konkret besked på någon enda väsentlig punkt. Slutligen sade hon något som jag inte riktigt förstod. Hon sade att utbildningsutskottet håller fast vid tidigare beslut om betygens avskaffande. Vad är det för dumheter? Utbildningsutskottet har inte fattat några beslut om det tidigare. Vad som däremot gäller är den breda kompromiss som 1979 träffades mellan socialdemokrater, folkpartister, centerpartister och moderater. Moderaterna hade en reservation där man sade att det borde finnas ytterligare ett betygstillfälle i årskurs 7. De grundläggande principerna för vad betygen skulle användas till, vilken information de skulle ge och att det viktigaste var att de var urvalsgrund för högre studier stod alla dessa partier helt eniga bakom. Det är det beslutet som gäller, Margareta Hemmingsson — inte någonting om betygens avskaffande. Sedan säger Margareta Hemmingsson, efter att ha pläderat på ett sätt så att det lät som om hon ville avskaffa betygen, att hon inte är nöjd med tingens nuvarande ordning. Men ändå säger utskottet att vi inte skall göra några förändringar. Det förhållande som råder nu är visserligen dåligt, men vi skall inte ändra på någonting. Jag måste säga att det inte är särskilt logiskt. Margareta Hemmingsson säger vidare att vi måste ha kvar betygen som urvalsinstrument. Det är möjligt att vi måste ha dem till det. I sin nuvarande utformning är de mycket dåligt lämpade för det. Margareta Hemmingsson gav inget besked om vad hon tänker göra åt det faktum att elever väljer allmän kurs i engelska och matematik i årskurs 9 för att få ett bra betyg, så att de kan komma in på gymnasieskolan. De väljer där en lätt linje för att få bra betyg i matematik, kanske en femma och söker sedan in på mellanstadielärarlinjen utan att egentligen kunna någon matematik. Detta är skolans problem i dag. Det leder sedan i sin tur till resultat att de elever som så småningom får dessa lärare inte heller lär sig någon matematik. Man kan då inte säga dels att man inte är nöjd med betygssystemet, dels att det skall vara ett instrument för urval till högre studier, för att i nästa ögonblick säga att man inte är beredd att vidta någon förändring eller göra den minsta lilla översyn. Det är en mycket dålig logik.

Herr talman! Margareta Hemmingsson säger att det är skrämmande eller intressant att höra den borgerliga oenigheten. Ja, det tycker jag också. Men vad innehåller den socialdemokratiska enigheten i betygsfrågan? Margareta Hemmingsson har refererat vad t.ex. olika organisationer och andra tycker i betygsfrågan. Men vad tycker socialdemokraterna? Jo, att man skall avveckla betygen på sikt. Vad innebär på sikt? Det här låter som sveket i folkomröstningen genom linje 2. Margareta Hemmingsson säger att betygen än så länge är ett tekniskt instrument för urval till gymnasieskolan och att de är nödvändiga. De är inte först och främst ett tekniskt instrument för urval till gymnasieskolan, utan de är i första hand — vilket Margareta Hemmingsson också borde kunna inse — ett socialt urvalsinstrument. Hur skall man annars kunna förklara betygens roll i den ökande sociala snedrekrytering som vi ser i fråga om teoretiska utbildningar och högre studier? Det sägs att betygen skulle tjäna som ett verktyg för att lösa problem vid gymnasieintagningen. Det beror på att man varje år ifrån oppositionens sida får tjata fram socialdemokraterna till en vettigare dimensionering av gymnasieskolans elevplatser. Det beror i sin tur på att det är finansdepartementet som styr utbildningspolitiken i detta land, inte ansvarskännande utbildningspolitiker inom socialdemokratin. Min fråga kvarstår: Vill socialdemokraterna medverka till att åtminstone utreda en betygsfri skolas villkor och möjligheter?

Herr talman! Det var många synpunkter. Låt mig inledningsvis säga att jag är riktigt förvånad över denna upprördhet över att jag kommenterade vad berörda människor vid skolan anser. Tycker vi inte att det är viktigt? Jag tycker att det är mycket intressant och mycket viktigt för denna debatt vad föräldraorganisationen, lärarorganisationen och elevförbundet tycker — även om inte alla elever är organiserade. Kritiken gällde nu att jag inte framförde de socialdemokratiska ställningstagandena. Men de står ju i utskottets betänkande. Vi behandlar det som en minoritet i utskottet står bakom. Precis som jag sade tidigare står vi fast vid att vi inte skall ha några betyg där de nu är avskaffade — för det är de. Betygen skall finnas där de i dag finns — i åttan och nian. De fungerar där som urvalsinstrument. Birgitta Rydle! Betygen är inte det mest objektiva urvalsinstrumentet. Vi vet ju att det inte alltid fungerar på det sättet ute i skolorna. Man försöker därför att få betygsättningen i de högre årskurserna på högstadiet att utgå från resultaten vid standardprov, för att ändå få någon form av objektivitet. Jag håller med om att de urvalsinstrument som vi har i dag inte är de bästa. Vi hoppas också få möjligheter att ytterligare minska deras betydelse. Men, Birgitta Rydle, det sades mycket om Pelle och hur vilseledd Pelle blir. Det har ju egentligen ingenting med betygssystemet att göra. Det har att göra med en lärare som inte arbetar på ett sådant sätt att informationen till föräldrarna blir riktig. Självfallet kan vi inte acceptera att en lärare säger till föräldrarna att Pelle räknar bra i år utan att, precis som Birgitta Rydle säger, sätta detta i relation till vad man egentligen skall kunna begära. Ylva Annerstedt gjorde en liten feltolkning av mig vad gäller detta med att jämföra med sig själv. Jag sade att om man skall ha något tävlingsmoment, skulle väl det enda sättet vara att låta eleverna jämföra sina kunskaper med vad de har klarat av tidigare. Till Larz Johansson: Om nu mina inledningar är klassiska vad beträffar den borgerliga oenigheten, är det ju ni som står för denna oenighet. Ni får ändra på den, så skall jag också ändra på mina inledningar. Tiden medger tyvärr inte att jag också bemöter Björn Samuelsons fråga i detta inlägg.
I Larz Johanssons frånvaro medger jag att Sivert Carlsson får motta svaret för hans räkning.
Herr talman! Margareta Hemmingsson gjorde nu en reträtt i förhållande till sitt påstående i det föregående inlägget. Hon säger att betygen skall vara avskaffade där de redan är avskaffade och att de skall finnas kvar där de finns. Så blir hon ledsen för att vi har synpunkter på hennes sätt att argumentera. Margareta Hemmingsson får naturligtvis gärna använda den tid hon disponerar till att berätta om vad andra organisationer tycker. Men vi vet det faktiskt också ganska bra. Vi har kontakter med Hem och skola, elevförbund och lärarorganisationer samt med skolans verklighet. Vi känner till dessa resonemang. Men de synpunkterna är vi inte intresserade av att få här och nu av Margareta Hemmingsson. Hennes uppgift är att försvara utskottets ställningstagande. Det har Margareta Hemmingsson gjort på det sättet att hon säger att nuvarande betygssystem inte fungerar bra men att socialdemokraterna inte är beredda att ändra på det. Däremot säger hon ingenting om på vilket sätt man skulle kunna komma till rätta med alla de olägenheter som vi har påpekat. Det vore bättre att Margareta Hemmingsson förde den debatten i stället för att berätta vad Hem och skola och Elevorganisationen tycker, för vi kan tala med dem själva. Svaret är alltså uppenbarligen från socialdemokraterna att vi har ett dåligt betygssystem som inte fungerar men att det inte skall ändras.

Herr talman! Margareta Hemmingsson redovisar vad andra tycker. Det är bra, eftersom de siffror Margareta Hemmingsson redovisade bara styrker de krav som folkpartiet ställer i reservationen. Hon säger t.ex. att 75 90 av föräldrarna vill ha betyg. Ja, det har vi också funnit att föräldrarna vill. Hon säger vidare att 40 96 tycker att betygen ger dålig information. Ja, det tycker vi också. Därför vill vi ändra det betygssystem som tillämpas i dag och ersätta det med ett system som ger bättre information. Sedan säger Margareta Hemmingsson att Elevorganisationen inte vill ha betyg och menar att ordföranden för 13 500 elever skall få representera en grupp elever på 335 000. Jag tycker det är uppseendeväckande. Självfallet representerar Elevorganisationens ordförande blott och bart 13 500 elever som inte vill ha betyg. Om de övriga eleverna hade funnit Elevorganisationens ställningstagande bra, hade de naturligtvis anslutit sig till det. Det betygssystem vi har i dag ger upphov till en mängd missförstånd om dess tillämpning. Det uppmanar till taktikval, och det ger upphov till stress, dålig stämning samt dåligt samarbete mellan eleverna. Allt detta är ett faktum. Margareta Hemmingsson medger detta, men hon vill inte göra något åt det. Socialdemokraterna struntar i att en lång rad elever i dag hamnar i kläm därför att vi har ett dolt betygssystem. Betygen är en av många informationskällor till föräldrarna, men en av de allra viktigaste. Då är det angeläget att vi ser till att betygssystemet blir så bra som möjligt. Det vill vi göra med vår reservation. Jag vill ta upp en annan sak, och det är att betygen i dag i årskurs 9 skall vara ett sammanfattningsbetyg, grundat på den samlade informationen från högstadiet, alltså årskurserna 7, 8 och 9. De betyg läraren sätter i årskurs 7 skall vara underlag för betygen i årskurs 9 men eleverna och föräldrarna skall inte få reda på det. Man skall alltså inte ge betyg i årskurs 7. Jag tycker inte det är riktigt. Självfallet bör man också få den informationen från årskurs 7.

Herr talman! Visst är det, Margareta Hemmingsson, intressant att höra vad andra tycker. Men nu är det mest intressant att få veta vad socialdemokraterna tycker. Jag återupprepar min fråga: Vill socialdemokraterna medverka till att utreda en betygsfri skolas villkor och möjligheter? Kanske vi får med det verktyget och den mekanismen reda på socialdemokraternas ståndpunkt i denna fråga. Låt mig i min sista replik i denna debatt få visa på orimligheten i att sätta betyg i skolan. Jag besökte en skola i Värmland, årskurs 1, elevernas första dag i skolan. Läraren frågade Kalle vad han hade för förväntningar på skolan. Vad vill du med skolan? Jo, sade Kalle, jag vill läsa och räkna och klättra i träd. Frågan är om man skall betygsätta läsa och räkna och klättra i träd, som ju utvecklar motoriken och kanske gör det lättare att lära sig att läsa och räkna. Vi återkommer till denna fråga om vi inte får ett klart besked av Margareta Hemmingsson om socialdemokraternas ställningstagande i betygsfrågan. Vi kommer att väcka en motion i januari där vi föreslår en utredning om en betygsfri skolas villkor och möjligheter.
Herr talman! Det enda som vi tydligen får veta om vad socialdemokraterna tycker om betygen är det som står på två rader i utbildningsutskottets betänkande: ”Utskottet finner inte att det föreligger skäl för riksdagen att uttala sig för förändringar i betygssystemet — — —.” Detta är alltså vad socialdemokraterna tydligen tycker. Margareta Hemmingsson talade i sitt första inlägg om ett matematikprojekt som en lågstadielärare har ägnat sig åt och som visar att elever gör mycket goda framsteg i matematik. Hon nämnde att eleverna får tävla med sig själva.

Då kan vi få ett mätbart betygssystem. Det är uppenbart att alla de som har uttalat sig om betygen som Margareta Hemmingsson refererar till vänder sig mot just det relativa betygssystemet. Jag är övertygad om att om vi hade ett annat betygssystem, skulle deras syn på betygen vara annorlunda. Jag vill slutligen betona att varken Elevorganisationens ordförande eller Hem och skolas ordförande kan vara representativ i fråga om vilken åsikt som medlemmarna själva har i deras resp. organisationer. Elevförbundets ordförande och Hem och skolas ordförande talar för sig själva och inte för hela medlemsorganisationen.

Herr talman! Utskottet har i det här betänkandet svarat på de motioner som har kommit in kring betygen. Det är inte någon proposition eller någon ny utredning kring betygen som har presenterats. Det har funnits synpunkter på skrivningen i betänkandet, och man har reserverat sig. Då måste det ju ha funnits uttalade synpunkter som man hade kunnat reservera sig mot. Socialdemokraterna vill inte ha ett återinförande av betyg i de årskurser där betygen har avskaffats. Vi anser inte att betygen till fullo kan sägas fungera som det allra bästa, och därför svarade jag som jag gjorde på Larz Johanssons direkta fråga. Vi tycker därför att vi måste utveckla andra instrument som kan användas för det syfte som vi i dag har betygen till, som urvalsinstrument till gymnasieskolan. Men när det handlar om elevernas och föräldrarnas information om hur skolarbetet fortskrider är inte betygen det allenarådande för att få ett klarläggande om hur det står till. Betygens funktion kommer in sent, och det tycker vi är bra. Därför tycker vi också att föräldrasamtalen skall utvecklas. Men föräldrar och elever skall också ges möjlighet till annan information. Det var detta jag försökte beröra i mitt inledningsanförande: de olika diskussioner som pågår dels kring hur föräldrasamtal ibland fungerar, dels om vilka möjligheter som eleverna har att få kännedom om hur det går med skolarbetet. Vi vill inte i dag tillsätta någon utredning, vare sig om betygssystemets utformning eller om dess avskaffande. Vi anser inte att vi i dag befinner oss i ett läge där en sådan utredning skulle kunna komma fram till något klarläggande eller någon klart uttalad förändring. Avslutningsvis vill jag säga till Ylva Annerstedt, som hade missuppfattat vad de 40 procenten avsåg, säga att de 40 procenten gällde föräldrar som ansåg att betygen hade negativ inverkan på trivseln i skolan. Jag ville bara upplysa om det.

Herr talman! I det betänkande som nu debatteras behandlas bl.a. en motion, UbU220, av Charlotte Branting och mig. Den innehåller två yrkanden, om dels uppgifterna för en parlamentariskt sammansatt betygsutredning, dels avskaffande av betyget i barnkunskap i grundskolan. Enligt vårt sätt att se har utskottet inte tagit ställning till vårt andra yrkande. Vi motionärer anser att det är orimligt att alla betyg skall ha samma betydelse vid poängberäkningen till olika linjer på gymnasieskolan. Vi tycker alltså att det skall vara viktade betyg och att ett sådant system bör utredas. I avvaktan på en sådan utredning föreslår vi att man tills vidare räknar bort betyget i barnkunskap. Enligt timplanen för högstadiet har eleverna bl.a. tolv veckotimmar i matematik, nio veckotimmar i engelska, tolv i svenska och en i barnkunskap. Denna enda timme i barnkunskap förläggs oftast till årskurs 9. Det är fullkomligt orimligt att ämnesbetyget i barnkunskap skall väga lika som t.ex. betyg i ett ämne som eleven har undervisats i under hela grundskolan i många timmar per vecka. Barnkunskap är ett viktigt ämne, inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Särskilt väsentligt är att ämnet är obligatoriskt, så att också pojkar får undervisning i ämnet. Om man inte sätter betyg kan man på olika sätt informera om att en elev deltagit i undervisningen, bl.a. som en anteckning i betyget. Så sker redan i dagt.ex. i fråga om fria aktiviteter och vilka tillvalsämnen eleven har haft på högstadiet. Herr talman! Vi beklagar att utskottet inte har insett det orimliga i det nuvarande systemet och anser att det är nödvändigt med en översyn av betygssystemet.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1987/88:5 behandlas en rad naturvårdsfrågor som berörts i motioner under den allmänna motionstiden i januari. Inriktningen av naturvårdsarbetet tas upp liksom nationalparkerna och våtmarkerna. I betänkandet behandlas även frågan om ersättning till markägarna och förslag om ny naturvårdslagstiftning. Motionerna har avstyrkts med hänvisning till bl.a. pågående överväganden om naturvårdsförvaltningen och naturvårdsobjekt i fjällvärlden. I reservation 2 tar vi moderater upp skyddsformen naturreservat. Vi anser att syftet med naturreservat i första hand bör vara att skydda särskilda naturtyper, t.ex. biotoper för hotade arter och geologiska formationer. Däremot bör denna skyddsform inte komma i fråga när det gäller att ta hänsyn till friluftsliv och rekreation. Här finns andra mindre ingripande skyddsformer att tillgå. Där det är möjligt bör ägaren av den berörda marken eller intilliggande marker få ett tillsynsansvar för naturreservatet. Härigenom uppnås en personlig ansvarskänsla, och kostnaderna för tillsynen kommer att minska. Denna modell bör kunna användas även för andra naturvårdsobjekt. Vi anser att många av dagens naturreservat inte har sådan status att de bör kvarstå som naturreservat. Regeringen bör därför utvärdera syftet med denna skyddsform. Detta bör ges regeringen till känna. I reservation 2, som är en gemensam borgerlig reservation, tas vården av kulturlandskapet upp. Den enskilde markägaren bör, säger vi, anlitas för att vårda och bevara naturoch kulturvärden i sitt företag och även erhålla ersättning härför. Härigenom skulle behovet av ingripanden med stöd av naturvårdslagstiftningen kunna minskas. Det skulle vara stora fördelar med att lägga ansvaret för skötseln av skyddsobjektet så nära detta som möjligt. Den enskildes detaljkunskaper, intresse och ansvar samt engagemang för projektet kan vara mycket omfattande och bör utnyttjas. Det skulle också vara bra om boende i området därigenom kan få ökade utkomstmöjligheter; det bidrar till en levande landsbygd. I reservation 4 anser vi moderater att delar av Stora Sjöfallets nationalpark är så påverkade av exploatering att de inte längre kan sägas representera sådana väsentliga naturvärden som krävs för att ett område skall få vara nationalpark. Skyddstatusen bör ändras så, att den harmonierar med det skyddsvärde som föreligger i verkligheten. Vidare vill vi ge Sjaunjaområdet ett starkare skydd än vad nuvarande reservatsförordnande medger. Det bör bli nationalpark. De delar av Stora Sjöfallets nationalpark som fortfarande har ett stort skyddsvärde bör införlivas i Sareks nationalpark resp. den, som vi föreslår, nyinrättade nationalparken i Sjaunja. Detta bör ges regeringen till känna. I Abisko nationalpark har stora ingrepp gjorts bl.a. i samband med vägbyggen. Dessa områden bör brytas ut från nationalparken och överföras till naturreservat. Vi vill genom vårt yrkande i reservation 5 ge regeringen detta till känna. I reservation 12 tar vi upp frågan om ersättning till markägare. Det måste vara självklart att den enskilde markägaren alltid hålls skadeslös, när staten i det allmännas intresse inkräktar på driften av ett jordbrukseller skogsföretag. Vi understryker i denna reservation kravet på att det fortsatta reformarbetet inriktas på att full ersättning alltid skall utgå vid alla grader av intrång. När det gäller reservation 14, som tar upp naturvårdslagens bestämmelser om hotade arter, menar vi att skyddet för hotade växtoch djurarter bör förstärkas. Detta bör främst ske inom naturvårdslagstiftningens ram. I naturvårdslagen bör införas regler som gör det möjligt att direkt få ett skydd för sådana arter med genetiska variationer som är utrotningshotade eller av andra skäl i behov av skydd. Skyddsåtgärderna bör självfallet bekostas av det allmänna. Dessutom anser vi att ersättning alltid skall utgå för försvårande av pågående markanvändning. Ersättningen skall vara sådan att markägaren upplever det som positivt att ta ansvar för just den art som är hotad. Vi vill ge regeringen också detta till känna. Sedan har vi reservation 16, som gäller strandskyddet. Vi menar att man bör ompröva strandskyddsreglerna på ett sådant sätt att man inte i onödan har ett skydd som inte uppfattas som relevant. Jag vill med detta lilla inlägg yrka bifall till de reservationer i betänkandet som har moderata underskrifter.

Herr talman! Under hösten kommer riksdagen att behandla en rad betänkanden från jordbruksutskottet som behandlar miljöfrågor. Tidigare har avfallsfrågorna diskuterats, och senare kommer betänkanden om bl.a. vattenvård och freoner att tas upp. I dag behandlas naturvården och kemikaliekontrollen. Utmärkande för alla dessa betänkanden är att socialdemokraterna yrkar avslag på många framåtsyftande förslag från oppositionspartierna. Man hänvisar till den miljöproposition som skall komma i vår. För naturvården, som vi behandlar just nu, hänvisar man inte ens till den kommande propositionen. I stort sett vill regeringens företrädare framhålla att allt är bra som det är, att naturvårdsfrågorna är under kontroll och får en tillfredsställande hantering. I folkpartiet har vi motsatt uppfattning. Vi anser att naturvårdsfrågorna inte får den uppmärksamhet och det utrymme som de förtjänar. Vi har därför i det här betänkandet anmält inte mindre än elva reservationer, som jag yrkar bifall till och nu skall kommentera. Först vill jag då betona att naturvårdsfrågorna inte kan ses avgränsade från andra miljöfrågor. Hoten mot naturvården finns i luftföroreningarna, i vattnets förändringar och i hårda exploateringar. Naturområden hotas av skogsdöd och därigenom uppkommande förändringar i det ekologiska systemet. Många arter hotas genom tungmetaller och andra gifter i vattnet. Ett exempel på detta är sälarna i Östersjön och många fågelarter, vilkas fortplantning är hotad av miljögifter. För många växtarter finns motsvarande risker. En konsekvent naturvårdspolitik innebär också att åtgärder måste sättas in för att så långt som möjligt avvärja också dessa hot. Det gäller såväl luftföroreningar som föroreningar av sjöar, vattendrag och hav. Den naturvård som vi diskuterar här i dag gäller skyddsinsatser för hotad natur. Förvaltarskapstanken — tanken att vi inte har rätt att missbruka naturen, att vi har skyldigheter inte bara mot våra medmänniskor utan också mot naturen, att vi måste slå vakt om hotade arters fortbestånd — är djupt rotad i den liberala och frisinnade idétraditionen. Att naturen i sig själv innefattar oersättliga värden är för oss folkpartister en självklar slutsats. Många gångar har vi fått konstatera att dessa slutsatser inte är lika självklara för socialdemokraterna. Vi har fått föra en envis kamp för att bevara de sista orörda älvarna, för att få ett skydd för de oersättliga fjällskogarna, för att skydda hotade arter, för att få behålla de urskogsrester som finns kvar, för att få de nationalparker som det är nödvändigt att få inrättade och slutligen också för att få fram de ekonomiska resurser som erfordras. På alla dessa områden har vi rönt motstånd från socialdemokraterna. Jag skall nu kortfattat belysa några av reservationerna, som redovisar de skillnader i synsätt som föreligger mellan oss och regeringens representanter. I en gemensam borgerlig reservation pekas på möjligheterna att i högre grad än tidigare engagera de enskilda jordbrukarna i naturvårdsarbetet. Detta synsätt överensstämmer väl med folkpartiets allmänna syn på jordbrukspolitiken. Vi vill ha ett miljömål som är likställt med producentoch konsumentmålen. Det är då självklart att betona att den enskilde jordbrukaren också skall kunna få ersättning för naturvårdsinsatser, vare sig det gäller att hålla hagmark eller jordbruksmark öppen. För vår del har vi därför i det sammanhanget fört fram arealersättningen som en framkomlig väg för att uppfylla det målet. Utbyggnadsepoken när det gäller nationalparker får till skillnad från älvutbyggnadsepoken inte vara avslutad. Sjaunja, Taavavuoma och Rogen är angelägna nationalparker, som vi från folkpartiet årligen för fram till riksdagens prövning. Lika regelmässigt avstyrker utskottsmajoriteten våra yrkanden. Vi återkommer, eftersom vi vet att tiden talar för oss. Förr eller senare måste riksdagens majoritet också ställa upp bakom dessa i och för sig självklara krav. Vi ser med bekymmer på det faktum att inte ens nationalparksskyddet, som i och för sig är det starkaste skydd ett område kan få, har varit tillräckligt. Stora delar delar av Stora Sjöfallets nationalpark är ett exempel på detta. Det finns ingen anledning att behålla nationalparker som förlorat sitt naturvärde. De delar av denna park som fortfarande har skyddsvärde bör hänföras till Sareks nationalpark. Det är över huvud taget nödvändigt att ge det svenska fjällområdet ett bättre och varaktigt skydd mot exploatering. Inte minst den debatt som pågår om de fjällnära skogarna visar detta. Naturreservatsbildningen måste bli mer omfattande, och resurser måste avsättas för att möjliggöra dessa skyddsåtgärder. Folkpartiets reservationer tar dessutom upp behovet av fler s.k. marina reservat för att skydda den marina miljön. Marina reservat är motsvarigheten till naturreservat på land. Det finns områden i Östersjön, skärgårdarna och Öresund som är utsatta för hot och behöver skyddas. Vi tar liksom tidigare upp behovet av bättre skydd för våtmarker samt floraoch faunavården. Jag konstaterar med tillfredsställelse att också moderaterna, såvitt jag kan erinra mig för första gången, detta år uttalat sig för skydd av hotade arter. Det är naturligtvis värdefullt att uppslutningen kring skyddsfrågorna blir så stor som möjligt. Jag hoppas bara att moderaterna i kommande budgetarbete också är beredda att ställa de resurser som erfordras till förfogande. Svenska naturskyddsföreningen har utarbetat ett diskussionsförslag om en ny naturvårdslagstiftning. Vi anser att det är tid att se över naturvårdslagstiftningen, och Naturskyddsföreningens förslag är ett så värdefullt bidrag till debatten att det inte bör få hamna i en skrivbordslåda i regeringskansliet. I en reservation har vi utvecklat de skäl som vi anser föreligger för en översyn av lagstiftningen. Antarktis spelar en avgörande roll i jordens ekologiska system. För folkpartiet har det därför varit naturligt att ställa sig bakom de yrkanden som ställts från centern om initiativ från Sverige för att få Antarktis förklarat som internationell nationalpark. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till de elva reservationer där folkpartiets representanter finns med.

Herr talman! Naturen är ju en viktig tillgång för oss, som vi verkligen måste vårda. De människor som har förmånen att speciellt få vårda naturen, vare sig det gäller jord eller skog, känner också i de allra flesta fall sitt ansvar. Det är viktigt att hjälpa till så att vederbörande också får en möjlighet att göra det på ett bra sätt. Vår natur är ju utsatt för en mängd angrepp och föroreningar från olika håll, inte minst från luften. Detta debatteras inte i det här betänkandet, men det är kanske det största hotet. Att avsätta nationalparker, naturreservat och annat är naturligtvis också viktigt, men det löser inga problem om vi inte kan klara skyddet av miljön i övrigt. Centerpartiet har ett par reservationer i detta betänkande, som jag tänkte tala litet om. Den ena gäller ett utnyttjande av möjligheten för dem som äger skyddsobjekt att göra jobben där själva. Ingvar Eriksson har också pläderat för detta och talat om det engagemang som de människor känner som har hand om dessa objekt. Det här är ingen uppfattning som vi har skaffat oss så där utan vidare, utan det är någonting som vi har lärt oss av erfarenheten. Naturvårdsförvaltningskommittén lämnade 1986 ett betänkande, där man stöttade vår åsikt. Utredningen menade att detta kanske är det bästa sättet att bevara många skyddsvärda områden. Man tyckte detta var så bra att man skulle vilja avsätta 50 milj.kr. om året för att betala dem som sköter objekten. I budgeten finns det 10 milj.kr. för faunavård. Det är ju bra, men det räcker inte. När pengarna delas ut på länsstyrelserna blir det ganska litet på varje ställe. Ivar Franzén har i en motion tagit upp den här saken och begärt att det skall föras över pengar från Beredskapsarbeten till detta konto, så att man kunde betala fler markägare för att de sköter sina skyddsobjekt. På detta sätt skulle man troligen också kunna minska de motsättningar som kan uppstå när man vill lägga restriktioner av någon art på ett visst område. En minoritet i utskottet har reserverat sig för detta. Vi föreslår i reservation 3 att man skall göra en sådan överföring och skapa en sådan ordning som innebär att man i fler fall kan ersätta dem som redan brukar markerna för sitt jobb. I reservation 12 tar moderaterna upp ersättningsfrågorna. Dessa har kommit i ett nytt läge genom planoch bygglagen, i och med att alla intrång med stöd av olika lagar, framför allt naturskyddslagen, skall behandlas på samma sätt. Här infördes också begreppet ackumulerat intrång, för att man inte skall kunna göra små intrång då och då för att på det sättet komma undan att behöva betala för intrången. På det sättet har den här situationen blivit betydligt bättre, och ersättningsreglerna har blivit fördelaktigare för dem som drabbas av intrång. Därför tycker jag att det inte fanns något motiv för den reservationen från moderaterna. Från centerpartiets sida har vi också tagit upp skyddet av Antarktis. Det är kanske det sista större område som finns där inte människan —i varje fall inte i större utsträckning — har gjort intrång. Antarktis har en mycket känslig miljö och har mycket stor betydelse för hela jordens ekologi och för strömmarna i oceanerna. Föroreningar där kan alltså påverka klimat och miljö i stora områden på jorden. Nu är det ju så att det finns stora intressen som vill exploatera områdena där nere. T. o. m. den svenska regeringen har för avsikt att vara med i ett projekt för exploatering. Det tycker vi är fel, och vi har därför i en motion föreslagit att Antarktis görs om till en internationell nationalpark. I reservation 17 har vi också följt upp detta förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och reservation 17 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Sverige har i ett internationellt perspektiv ett stort antal unika naturområden. Skyddet mot olika typer av exploatering är ofullständigt. Vpk föreslår i reservation 1 till detta betänkande en landsomfattande naturvårdsstrategi. Vi behöver en totalsyn på dessa frågor. En totalsyn måste grundas på en totalinventering av skyddsvärda områden. Det är bråttom med en sådan inventering. Det finns en mängd faktaunderlag i bl.a. länens naturvårdsplaner, naturvårdsverkets och skogsstyrelsens urskogsinventeringar och utredningen om naturtyper i Norden. De områden som i denna totalinventering betraktas som skyddsvärda måste garanteras ett skydd för framtiden som är oberoende av ekonomiska bedömningar, som växlar över tiden.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

Herr talman! Naturvården är en del av miljövårdsarbetet, en viktig sådan och en del som engagerar många människor. Den utveckling som skett de senaste åren, då allt fler intresserat sig för miljö och naturvård, är positiv. I Sverige har vi länge ställt stora krav på naturvårdshänsyn och mycket av det hittillsvarande miljöoch naturvårdsarbetet har på många sätt varit framgångsrikt. Det finns samtidigt anledning att med tillfredsställelse hälsa det engagemang som allt fler människor har i de här frågorna, ett engagemang som bottnar i den kunskap man skaffat sig. På många håll i världen skövlas miljön på ett helt oförsvarbart sätt. Det enda som gäller är kapitalets intresse av att på kortaste möjliga tid få största möjliga avkastning. Vi socialdemokrater klassar naturvården mycket högt och anser det angeläget att vi på ett aktivt sätt arbetar för en effektiv naturvård, som kan motsvara människors högt ställda krav. För oss socialdemokrater handlar miljöpolitiken och naturvården om att skapa ett framtida samhälle, som på ett skonsamt sätt tar vara på naturresurserna och skapar en uthållighet i miljön. Vi måste ha lagar och regler, föreskrifter och allmänna råd, som kan förhindra en ohämmad och oönskad exploatering av vårt land och vår jord. Som politiker har vi en stor och svår uppgift framför oss när det gäller att skapa allmän förståelse för ett naturvårdsarbete som ger alla människor en god miljö och där tillgängliga resurser utnyttjas på ett acceptabelt sätt. Det är inget enkelt arbete vi politiker har framför oss när det gäller att tillvarata naturvårdens intressen. Ju mer vi engagerar oss för frågan, desto större tycks intressekonflikten bli. Jag är övertygad om att den opinion som finns alltmer kommer att medföra att vi på område efter område kommer att behöva arbeta med förebyggande hushållning av naturresurserna i stället för att i efterhand städa upp. I det betänkande som vi nu debatterar, behandlas ett tjugotal motioner med en rad olika yrkanden. Till betänkandet har fogats inte mindre än 17 reservationer. Vad gäller reservation nr 1 om en landsomfattande naturvårdsstrategi hänvisar utskottet till att regeringen för närvarande bereder naturvårdsförvaltningskommitténs betänkande. Det finns därför ingen anledning att nu vidta några omfattande åtgärder vad gäller strategin för naturvården. I reservation nr 2 tas skötseln av våra nationalparker och naturreservat upp. Även här vill jag hänvisa till att förslag torde kunna förväntas i anledning av naturvårdsförvaltningskommitténs förslag. Reservation nr 3 aktualiserar vården av vårt kulturlandskap. Det är angeläget att vården och skötseln av vårt kulturlandskap sker på ett riktigt och bra sätt. Jag tycker att ansvaret bör ligga på naturvårdsverket. Sedan må det ankomma på verket att avgöra om någon annan skall utöva den direkta tillsynen. I reservationerna 4, 5, 6 och 7 tar reservanterna upp dels frågan om naturreservat i fjällnära områden, dels frågan om skogsbruk i fjällområdet. Som vi alla vet är enligt lag större delen av fjällvärlden, just med hänsyn till de naturoch kulturintressen som finns, att betrakta som område av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast efter särskild prövning. Det som specifikt tas upp i de här reservationerna har utskottet avstyrkt, med hänvisning till naturvårdsverkets fjällutredning, vilken skall ligga till grund för verkets och berörda länsstyrelsers arbete med en naturvårdsplan för fjällområdet. Vad gäller de här områdena tycker jag att det finns anledning att lyssna på de människor som närmast berörs och således låta berörda länsstyrelser komma till tals och låta deras synpunkter väga mycket tungt. Vad gäller skogsbruk i fjällområdena måste naturligtvis avverkningar ske med stor försiktighet. De stora områden, 1,2 miljoner ha, varav 420 000 ha produktiv skogsmark och fjällbjörkskog, som domänverket nyligen avsatt genom s.k. domänreservat, garanterar skydd av stora områden —- områden som innehåller urskog, men också värdefulla biotoper av både flora och fauna. Vad gäller reservation nr 8 må det ankomma på naturvårdsverket och berörda länsstyrelser att bedöma behovet av ytterligare marina reservat. Skyddet för de älvar som folkpartiet tar upp i reservation nr 9 är reglerat i lag. Vad gäller reservation nr 10 kan jag hålla med om att Sverige har ett internationellt ansvar för bevarande av vissa arter vad gäller både flora och fauna. Det pågår ett omfattande arbete från naturvårdsverkets sida, och vi får väl följa det arbetet, men någon ytterligare riksdagens åtgärd just nu finner jag inte påkallad. Reservation 11 gäller våtmarkerna. Vi är alla överens om vikten och värdet av våtmarker, men det krävs också kunskaper om dessa på flera sätt. Eftersom naturvårdsverket arbetar med frågan genom en inventering, och med tanke på de uttalanden som gjorts från regeringen, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Reservation nr 12 gäller intrångsersättning. Frågorna om ersättning i samband med intrång i markanvändningen avgörs ytterst av domstol. Problemet var föremål för en ingående diskussion i samband med att riksdagen behandlade planoch bygglagen. Lagen har inte varit i kraft längre än sedan den 1 juli i år, och enligt min uppfattning har markägarintressena kommit i ett förmånligare läge än tidigare. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Reservationerna 13, 14 och 15 har det gemensamt att de tar upp frågor om naturvårdslagstiftningen. Utskottet har här hänvisat till den nya naturresurslagen, som trädde i kraft vid halvårsskiftet. Lagens syfte är att stärka naturvårdsintressena och långsiktigt garantera en god hushållning med naturresurserna. Reservation nr 16 gäller strandskyddet. Även den frågan har varit föremål för riksdagens behandling i samband med antagandet av ny planoch bygglag. Riksdagen avslog även då förslag om avskaffandet av det generella strandskyddet. Det finns ingen anledning att nu frångå den uppfattningen. Reservation nr 17 tar upp Antarktis. Självfallet är det mycket viktigt att slå vakt om den känsliga miljö som finns i Antarktis. Det finns ett fungerande Antarktisfördrag — en internationell överenskommelse — som Sverige godkänt.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

Herr talman! Kapitalets intressen är ett hot mot naturvården, tyckte jag mig höra Ove Karlsson säga. Från folkpartiets sida upplever vi att socialdemokraterna har ställt upp i olika sammanhang där det gällt att tillgodose exploateringsintressen. Det gäller älvarna, det gäller fjällskogarna och flera andra områden som jag tidigare har preciserat. Det argumentet är i detta sammanhang, Ove Karlsson, inte något riktigt bra argument. Ove Karlsson har en standardformulering som han alltid använder när vi debatterar naturvårdsfrågorna — det är ju inte första gången som Ove Karlsson och vi andra debatterar dem. Han säger nämligen att någon ytterligare riksdagens åtgärd icke är påkallad. Alla dessa frågor som vi har tagit upp, Ove Karlsson, är väl ändå olösta? De kommer ständigt tillbaka, och varje år hänvisar Ove Karlsson till pågående utredningar. Jag skall nämna några av dessa. Ove Karlsson! När skall för det första fjällutredningen redovisa några konkreta förslag, så att vi får slut på den debatt som nu pågår? För det andra har våtmarksinventeringen haft otillräckliga resurser. När blir våtmarksinventeringen slutförd så att vi kan göra en utvärdering? På område efter område är resurserna otillräckliga, och man ligger långt efter med de utredningsinsatser som bör göras. När får vi utredningarna slutförda?

Herr talman! Det talas om kapitalistiska intressen, men frågan gäller att engagera de många enskilda människornas intressen. Det sker i det samhälle som vi på den borgerliga sidan arbetar för. Varför, Ove Karlsson, inte utnyttja det engagemang som vi från borgerligt håll anser att man skall utnyttja när det gäller naturvårdsarbetet? Detta framhåller vi inte minst i vår reservation där vi tar upp jordoch skogsbrukarnas engagemang för att skydda naturvårdsobjekt. På så sätt skulle man på ett bättre och bredare sätt engagera människor i miljövårdsarbetet. Ove Karlsson hade inte mycket att komma med när det gäller synpunkter på nationalparker och naturvårdsreservat. Han hänvisar bara till väntade förslag och överväganden från naturvårdsförvaltningskommittén. Han ger alltså inga synpunkter på kraven som vi ställer. Nog borde väl socialdemokraterna ha mera att komma med? När det gäller ersättning för gjorda intrång säger Ove Karlsson att det saknas domslut . Trots det arbete som föregick planoch bygglagen och naturresurslagen, förekommer det fall där det inte utgår fullständig ersättning. Vi moderater hävdar på det allra bestämdaste att man i det fortsatta arbetet måste förenas kring kravet på att alla intrång från det allmännas sida skall fullt ut ersättas. Herr talman! Nog finns det skäl att påkalla ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag vänder mig först till Lars Ernestam. Det finns anledning att påpeka att det har aviserats en proposition i dessa frågor och att propositionen kommer att ta upp många av de frågor som ni nu tar upp i reservationerna. När ni påstår att socialdemokraterna skulle vara ointresserade av dessa frågor talar ni naturligtvis mot bättre vetande. Vi kan bara hänvisa till att vi från socialdemokratisk sida på alla sätt har understött domänverket när det gällt att avsätta stora områden som reservat i de fjällnära skogarna. Det är inga små områden som har avsatts. Det är förvånande att folkpartiet år efter år försöker hävda att det är riksdagen som skall fatta beslut om hur reservatsbildningarna skall se ut i de fjällnära områdena, i stället för att låta kommuner och länsstyrelser ha ett visst inflytande. Lyssna på människorna som finns i närheten av de områden som skall avsättas! Detta gäller även det som Lennart Brunander nämnde. Vi kan också konstatera att allemansrätten gör att människor i stor utsträckning kan vistas ute i skog och mark. Jag håller med, Lennart Brunander, om att människorna har ett stort engagemang. Vi vet att det är många som tar stora naturvårdshänsyn i avverkningarna och att det bedrivs en omfattande kursverksamhet för att lära ut hur man skall gå till väga. Naturligtvis skall vi slå vakt om och dra nytta av detta. Vi vet att man är aktiv på skogsägarsidan och på bolagssidan och att det sker ett omfattande utbildningsarbete bland skogsarbetarna själva. Också de skall lära sig hur man skall ta naturvårdshänsyn i anslutning till avverkningen. Bara några få ord om naturvårdsverkets arbete när det gäller våtmarkerna. Vi vet att det pågår en omfattande inventering, som har gjorts rikstäckande, för att man skall få klart för sig hur förhållandena är och vilka områden som är angelägna att avsätta.
Herr talman! Nu börjar Ove Karlsson att bli riktigt intressant. Dels säger han att vi har att avvakta propositionen på naturvårdsområdet, dels säger han att detta är frågor som riksdagen inte har med att göra. De skall avgöras lokalt. Jag tycker att Ove Karlsson skall försöka att förklara vad han egentligen menar. Nu vet jag att det skall komma en miljöproposition i vår. Såvitt jag har kunnat förstå finns det inga speciella hänvisningar i detta betänkande till förslag på naturvårdsområdet som skall vara med där. Därför tycker jag att det är viktigt att få det preciserat av Ove Karlsson. På vilka av de områden som vi har tagit upp här kommer förslag med i miljöpropositionen? Självklart delar jag uppfattningen att de lokala diskussionerna är viktiga, att människor lokalt skall vara med i diskussionen om gränser för vad som skall avverkas och för vilka områden som skall bevaras. Detta arbete skall bedrivas lokalt. Men regeringen har ett ansvar för att dessa diskussioner slutförs. Då räcker det inte med att år efter år hänvisa till att någon ytterligare åtgärd från riksdagen icke är påkallad. Därför vill jag nu att Ove Karlsson förklarar på vilka områden vi får förslag, på vilka områden vi inte får förslag och på vilka områden riksdagen inte har någonting att göra.
Herr talman! Ove Karlsson säger att man skall lyssna på människorna. Det är väl riktigt. Därför tycker jag också att Ove Karlsson bör lyssna på oss borgerliga, när vi representerar en stor grupp människor i samhället. Vi menar att engagemanget från enskilda på olika sätt skall utnyttjas. Ove Karlsson hade alls ingen kommentar till förslaget att man skall utnyttja enskilda för skötseln av naturvårdsobjekten. Jag tycker att det är beklagligt. Jag noterar detta. Men han har chansen att komma tillbaka. Han nämner allemansrätten, en unik företeelse som vi har i Sverige. Men för att allemansrätten skall fungera på ett bra sätt krävs det också att man klarlägger vilka skyldigheter den innebär, annars kan allemansrätten ifrågasättas. Vi tycker att allemansrätten är mycket bra. Det är angeläget att slå vakt om den. Men vi kommer aldrig att i längden klara detta, om inte enskilda människor tar sitt ansvar och även uppfyller de skyldigheter det är fråga om. Det förs ute i samhället i dag vissa diskussioner om detta. Det är som sagt viktigt att engagera de enskilda människorna i skötsel, vård och ansvar när det gäller att beträda och utnyttja den natur vi lever i.
Herr talman! Nu säger Ove Karlsson att han visst känner till att det finns många som jobbar i skogen eller äger skog och som tar hänsyn, utbildar sig och lär sig för att bevara naturen och miljön bättre. Det är något annat än vad Ove Karlsson antydde i sitt första anförande. Samtidigt säger Ove Karlsson att vi naturligtvis skall utnyttja detta. Så kan man naturligtvis säga. Men jag tycker att man skall uppmuntra det också, inte bara utnyttja det. Man skall också ibland uttala att man uppskattar det. Det tror jag är viktigt. Annars kan intresset försvinna. Detta ligger egentligen mycket nära dem som jobbar i markerna. I min första replik hann jag inte med att ta upp någonting om Antarktis. Ove Karlsson säger att den svenska regeringen och andra nu sitter och förhandlar om mineralutvinning där. Men det menar vi är fel. Man skall inte förhandla om detta, utan man skall i stället förhandla om att göra en internationell nationalpark för att skydda dessa områden. Det behövs.
Herr talman! Det börjar bli rätt intressant, precis som Lars Ernestam också säger. Det han egentligen är ute efter är att det är riksdagen som skall detaljreglera hur det skall se ut ute på fältet vad gäller naturreservat, domänreservat och hänsyn till naturen. Men man måste ta hänsyn till synpunkter som kommer från länsstyrelser och kommunerna. Riksdagen skall dra upp riktlinjerna, och det bör vi göra utifrån de förslag och utredningar som har gjorts av våra verk och myndigheter. Ingvar Eriksson pläderar för en ändring av skötseln av naturvårdsområde na. Det bör ankomma på naturvårdsverket, och eventuellt andra som har dessa områdens skötsel till sin uppgift, att avgöra på vilket sätt det skall ske i praktiken, ute på fältet. Om de, vilket skett i en del fall, finner det påkallat att komma överens med markägaren om att sköta områdena på annat sätt än som görs i dag är det väl upp till dem. Lennart Brunander tyckte att vi ibland kunde uppskatta vad någon gör. Det kan vi gärna göra och gör det många gånger också. Men det är skillnad mellan att debattera med Lennart Brunander och de borgerliga partierna här och att framföra beröm till de markägare som tar stor hänsyn till naturvården i samband med att de avverkar skog eller vidtar åtgärder på sina marker i Övrigt. Jag är medveten om att det är många som har ett stort intresse för naturvården. Vi skall också ge uttryck för vår uppskattning av dem. Men det finns också anledning att påtala att man från borgerligt håll även borde ställa upp och stötta de socialdemokratiska förslag som syftar till en bra naturvård.

Herr talman! Vid förra riksmötet infördes en bestämmelse om tillståndsplikt för markanvändning enligt den nya 18 c §i naturvårdslagen. Syftet med den lagändringen var att förstärka skyddet för bl.a. våtmarker som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Det var också en beställning från Sveriges riksdag till regeringen att komma med ett förslag om detta. När propositionen om lagändringen kom, väckte jag tillsammans med ett par andra partikamrater en motion om att bestämmelserna i 18 c§ i naturvårdslagen skulle utvidgas till att gälla även naturliga vattensamlingar och märgelgravar. Motionen avslogs med motiveringen att sådana vattensamlingar och liknande våtmarker redan hade ett skydd. Man talade då inte så mycket om att avtappning eller sänkning av sjö, som 18 c § egentligen handlar om, redan har ett lagstadgat skydd enligt 1 kap. 4 §4p. i vattenlagen. Lagen om sjösänkningar har funnits minst hela detta århundrade. Trots denna paragraf i vattenlagen och trots det skydd som denna lagstiftning ger för t.ex. en sjö ansåg regeringen det angeläget att också skriva in skyddet i naturvårdslagen. Jag å min sida hävdade då att märgelgravar och smärre naturliga vattensamlingar i minst lika hög grad behövde detta förstärkta skydd. Visserligen är närvaron i kammaren inte överväldigande stor, men man kanske läser protokollet i stället, och det kan vara av intresse att veta hur märgelgravarna har uppkommit. I slutet av 1700-talet lärde sig de svenska lantbrukarna efter engelskt mönster att gödsla med märgel — det var kalkhaltigt jordmaterial som fanns i avlagringar speciellt i södra Sverige, främst i Skåne och Halland. Jag kan nämna att det halländska jordbruket fick sin uppgång just genom märglingen. Halland var ju i övrigt ett landskap av sandoch ljunghedar. Utvecklingstiden för detta slags gödsling var 1800-talet, och det berodde på att laga skiftet inte var genomfört förrän då. Tidigare härskade den s.k. bondekonservatismen, innebärande att om inte alla bönder ställde sig bakom en åtgärd blev ingenting gjort. Denna bondekonservatism finns tydligen kvar ännu i dessa dagar. Åtminstone verkar den finnas kvar i jordbruksutskottet, somi stället för att pröva olika utvägar mycket konservativt håller sig kvar vid ett tidigare fattat beslut och använder mycken tid och möda att finna argument för att avstyrka en motion, även om beslutet — som i detta fall — vilar på osaklig grund. Jag skall, herr talman, utveckla detta i det aktuella ärendet. Regeringen ville med sin proposition 1985/86:159 förstärka skyddet för bl.a. våtmarker som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Det var enligt min uppfattning en bra ambition. Genom propositionen riktades blickarna på våtmarkernas betydelse och på de ekologiska synpurkterna. Eftersom man främst ville slå vakt om sjöar blev propositionen inriktad på skydd för dessa. Sjöar har emellertid, som jag tidigare nämnde, haft ett mycket starkt skydd mot ingrepp under hela 1900-talet. Trots detta framläggs propositionen — man vill med andra ord göra en ytterligare markering av betydelsen. Att man sedan glömt bort andra viktiga våtmarker är kanske bara att beklaga. Jag och många med mig menade att också andra vattensamlingar, t.ex. märgelgravar eller andra naturliga vattensamlingar, är värda ett skydd, och denna uppfattning har vunnit anklang i mycket breda naturvårdskretsar. Utskottet har vid prövningen av min motion klart sagt ifrån att man delar mina uppfattningar om bl.a. märgelgravarnas värde från naturvårdsoch kulturminnessynpunkt och anser det angeläget ”att dessa värden beaktas i de sammanhang där en prövning av vattenföretag äger rum enligt naturvårdsoch vattenlagstiftningen.” Detta är mycket svårförståeligt men finns i utskottstexten. Trots dessa högtidliga deklarationer är man dock inte beredd att gå motionsförslaget till mötes. Detta är, herr talman, beklagligt ur såväl naturvårdssom kulturminnesvårdssynpunkt. Utskottet motiverar sitt avslagsyrkande bl.a. med hänvisning till bestämmelser som gäller naturvårdsreservat och naturvårdsområden. Utskottets ledamöter har tydligen inte en aning om att märgelgravar inte ligger i sådana områden. Märgelgravarna ligger, som jag tidigare har förklarat, på ren jordbruksmark och brukar inte omfattas av dessa bestämmelser. I utskottets betänkande talas också om prövning av arbetsföretag som väsentligt ändrar naturmiljön. Det är bara så att man inte söker tillstånd för att få fylla igen märgelgravar som befinner sig på jordbruksmark, och därför har flera tiotal sådana vattensamlingar hittills försvunnit under det senaste året i mitt län utan att något ingripande skett. Andra lagar som utskottet hänvisar till är lagen om skötsel av jordbruksmark och lantbruksstyrelsens allmänna råd om jordbrukets hänsyn till naturvårdens intressen. De sistnämnda råden är inte åtföljda av några sanktioner vid överträdelse. De särskilda föreskrifter som nämns i betänkandet är mycket litet kända liksom de allmänna råden. Inte heller dessa innehåller någon straffsanktion. För att få ytterligare argument hänvisar utskottet till lantbruksstyrelsens informationsskrift, där man framhåller att samråd med länsstyrelsen krävs vid igenfyllning av småvatten, om naturmiljön kan komma att väsentligt ändras genom åtgärden. Man ställer sig då frågan: Vem skall bedöma om naturmiljön väsentligt ändras genom åtgärden? Skall bonden själv göra det — någon annan är ju inte inkopplad? I stället för dessa hänvisningar till bestämmelser och information borde utskottet ha tillagt följande fem ord i lagtexten 18 c§ ”eller naturliga vattensamlingar och märgelgravar”. Med det tillägget skulle man ha åstadkommit en tillståndsplikt för ägarna. Det hade rimmat helt med de intentioner som regeringen hade när man föreslog tilläggsparagrafen 18 c för att skydda våra naturvärden. Jag vill också, herr talman, understryka att det här inte handlar om något förbud utan i stället om en plikt att anmäla till länsstyrelsen förändringar av t.ex. märgelgravar eller småvatten. Det är inte heller förenat med några kostnader till skillnad från mycket annat som rör naturvården.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 6 behandlas ett antal förslag om kemikaliehantering och kemikaliekontroll. Från centerpartiet har vi väckt motioner som berörs i betänkandet. En handlar om konstgödning, som rubriken är i utskottstexten och i reservation 1. Ett annat begrepp för konstgödning som ofta används numera är handelsgödsel. Det beror på att konstgödningen inte alltid är särskilt ”konstig” utan består av alldeles naturliga ämnen. Detta faktum bidrar också till att det finns kadmium i många av de råvaror som ingår i konstgödsel eller handelsgödsel. Även om naturvårdsverket utövar en viss kontroll och åtminstone är uppmärksamt på kadmiumhalten i handelsgödsel, riskerar vi att få in råvaror som är alldeles för mycket bemängda med tungmetaller, framför allt kadmium. De stora importörerna har ålagt sig själva en ganska stor restriktivitet i detta fall, men det förekommer också mindre importörer av råvaror och framför allt import av färdiga gödselmedel, som är baserade på råvaror med stort innehåll av kadmium. Vi anser att det här krävs ökad kontroll.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 Jag vill också erinra om att vi för bara några dagar sedan här i kammaren behandlade ett betänkande om avfallshantering och avloppsslam, varvid också frågan om tungmetaller var uppe till debatt. Riksdagen fattade våren 1986 ett beslut om att regeringen skulle fastställa gränsvärden för tungmetaller i avloppsslammet. Än så länge har vi bara riktvärden från naturvårdsverket. Jag tror att det är angeläget att regeringen tar dessa miljöfrågor på fullt allvar. En annan fråga som behandlas i detta betänkande gäller obligatorisk kemikalieförsäkring. Det är ju vanligt att vi försäkrar oss för risker som är svårbedömda eller okända. Det gäller t.ex. risken för brand, risken för stöld och risken för bilolyckor. När det gäller brand och stöld ligger det i den enskildes intresse att ha en försäkring, och detta har nu lett till att de allra flesta är försäkrade. När det gäller bilolyckor riskerar man att drabba andra, och därför är försäkringen lagreglerad. Nu ändrar sig riskförhållandena i samhället. Vi tillverkar och använder varje år en mängd nya ämnen och produkter. Dessutom produceras i industrianläggningar en mängd kemiskt avfall som innehåller ämnen av vilka vi bara känner till en del. Men många av de ämnen vi känner till är farliga, och kanske finns det bland dem som vi inte känner till ett stort antal som är mycket farliga. På många håll tillämpar man principen att den som skadar eller förorenar bör betala. Det är också en princip som tillämpas i miljöskyddslagen, där det krävs ett strikt ansvar av den som förorsakar en skada på människa eller egendom. Ett strikt ansvar är emellertid inte på något sätt en garanti för att en skada blir ersatt. Det kan bero på olika förhållanden. Orsakssambandet kan vara svårt att reda ut. En miljöskada i ett komplicerat ekosystem är t.ex. inte alltid lätt att direkt härleda från en enda förorenare eller från en enda produkt. Det kan alltså vara flera olika faktorer, flera ämnen, flera förorenare som bidrar till en skada. Men skadan som sådan kan ändå helt säkert bedömas som en miljöskada på grund av användningen — eller utsläppet — av olika kemikalier. Ett annat skäl till att en skada inte blir ersatt enligt nuvarande lagstiftning är att det kan förflyta lång tid från det att ett utsläpp eller en förorening har gjorts till dess att upptäckten kommer och skadan märks. Ett ytterligare skäl är att företag som har förorenat eller gjort utsläpp kan hinna upphöra under den förflutna perioden. När man kommer så långt att man skall försöka komma till rätta med problemet, finns det inte längre någon som kan ställas till ansvar. Den nu ganska gamla men ändå kända händelsen vid BT Kemi i Teckomatorp är ett exempel på sådana fall. Principen för miljöarbetet är naturligtvis att man skall förhindra, inte ersätta, skador. Men om skador ändå uppstår, är det viktigt att människor får en ekonomisk ersättning. Det är av detta skäl som vi föreslår en obligatorisk kemikalieförsäkring. En sådan försäkring skulle inte bara leda till ersättning, den skulle också få andra effekter. Genom att försäkringsbolagen får fastställa premier kommer försäkringsbolagen att på ett professionellt sätt bedöma riskerna. När de har gjort det, kommer det att bli dyrt att släppa ut och använda farliga kemikalier eller sådana ämnen som är osäkra och okända. Därför kan man med ganska stor säkerhet slå fast att en kemikalieförsäkring skulle leda till minskad användning av osäkra och farliga kemikalier. En försäkring som man har lagstiftat om skulle också tvinga tillverkare eller myndigheter att kontrollera hårdare, eftersom försäkringsbolagen och försäkringstagarna skulle ha stort behov av att få en ordentlig kontroll av vilka ämnen produkten innehåller. En okontrollerad produkt skulle sannolikt betinga en alldeles för hög premie. På detta sätt skulle vi få hjälp att utröna vad det är för ämnen vi handskas med. En obligatorisk kemikalieförsäkring skulle alltså leda till en minskning av användningen, en bättre kontroll och en ordentlig ekonomisk ersättning till dem som blir lidande om en skada ändå kommer till stånd. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den omarbetade lagstiftning för kemikaliekontrollen som gäller sedan den 1 januari 1986 har alltså nu varit i kraft inte fullt två år. I samband med den nya lagens ikraftträdande inrättades också en ny myndighet, kemikalieinspektionen, som fick omfattande uppgifter. Den skall ansvara för förhandsgranskning av nya kemiska ämnen och utföra utredningsarbete när det gäller olika kemiska ämnen som tas i bruk. Myndigheten ansvarar också för produktregistret. I praktiken gäller förhandsgranskningen endast bekämpningsmedel. En omfattande debatt pågår nu om uppfattningen att kunskapen om de kemiska ämnen som ingår i olika produkter är otillräcklig. Detta är naturligtvis ett sanningsenligt konstaterande, och det är mycket angeläget att vi får en så säker kännedom om olika kemikalier som möjligt. De uppgifter som förestår är mycket omfattande, och det torde vara omöjligt för oss i vårt land, med den brist vi har på toxikologer, att ensamma ta fram de uppgifter som behövs. Det fordras ett omfattande internationellt samarbete, och tillverkarna måste ta sitt ansvar och göra de undersökningar som erfordras för att så långt som möjligt nå den trygghet som behövs. Den nya myndighetens möjligheter att fullgöra sina uppgifter skall utvärderas. Jag finner det angeläget att den utvärderingen kommer till stånd och att vi därefter får ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som erfordras. I det här betänkandet redovisas också ett antal motioner, bl.a. folkpartiets partimotion om totalförbud mot användningen av PCB. Utskottet hänvisar liksom tidigare år till att förslag om avvecklingsplan skall föreläggas riksdagen. Vi har tagit del av den upplysningen flera år. Är det allvar nu, Grethe Lundblad — som jag har diskuterat de här frågorna med tidigare — eller skall vi behöva återkomma också nästa år med motioner? Från folkpartiet anser vi att det finns tillräckligt underlag för att riksdagen skall kunna uttala sig för ett principbeslut om att avveckla PCB-användningen. Jag vill också, herr talman, säga att reservationerna tar upp viktiga frågeställningar. Det är naturligtvis angeläget att kadmiumanvändningen i konstgödseln elimineras och att förslaget om att obligatorisk kemikalieförsäkring diskuteras. Det har pågått en miljöskadefonds::tredning, där folkpartiet inte har varit representerat och där vi alltså inte har tagit ställning till olika frågor. Men vi tror principiellt att försäkringsformen är den bästa när det gäller att komma till rätta med den här typen av frågor. Den korta tid som nuvarande organisation fungerat gör dock att det kan vara rimligt att avvakta något år för att se hur kemikaliekontrollen fungerar. Jag förutsätter att regeringen bifaller kemikalieinspektionens förslag om att s.k. nitrifikationshämmare förhandsprövas på samma sätt som bekämpningsmedel. Om så inte blir fallet finns det skäl att återkomma till den frågan på samma sätt som vpk har gjort i dag. I ett särskilt yttrande har folkpartiet framhållit att det är angeläget att miljömärkning kan genomföras enligt förslag som redovisas i motion från Ingrid Hasselström Nyvall. Motionären kommer senare i debatten att kommentera sitt förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övrigt, med de kommentarer jag har anfört, till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns knappast någon som hävdar att vi skall kunna behålla och utveckla landets jordbruk med hjälp av ökad intensitet, fler kemikalier och fler gifter. Vpk föreslår i reservation 2 ett förbud mot s.k. nitrifikationshämmare. Det måste vara fullständigt galet att möta kemikaliseringen med ännu fler skördehöjande kemikalier. Det är höga och obalanserade kvävegivor — inte den naturliga nitrifikationen — som är den främsta orsaken till urlakningen av kväveföreningar. Vi behöver helt enkelt inte nitrifikationshämmare i dagens och framtidens jordbruk. De enda som behöver dem är tillverkarna, reklammakarna och försäljarna av medlen. Nu har tydligen kemikalieinspektionen föreslagit att nitrifikationshämmarna skall betraktas på samma vis som bekämpningsmedel. Det skulle bl.a. innebära förhandsprövning. Det låter i och för sig bra, men jag anser inte att vi skall ägna tid, kraft och pengar åt att pröva medel som är onödiga och som medför en oönskad utveckling av jordbruket. Sådana medel skall förbjudas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Den ökande mängden kemikalier i Sverige, i både industri, hushåll, jordbruk och natur, har en mycket central ställning i dagens miljödebatt. Jag anser det dock felaktigt att enbart klistra en etikett av farlighet och osäkerhet på användning av kemikalier. Det finns i dagens konsumtion såväl livsviktiga kemikalier som livsfarliga kemikalier och dessutom en mängd mer eller mindre nödvändiga samt mer eller mindre miljöfarliga kemikalier.

Vi måste försöka minska användningen av kemikalier till sådan nivå att de inte är till skada för hälsan eller miljön. Från den 1 januari 1986 har vi en ny kemikaliekontrollag och ett nytt statligt verk för kemikaliekontroll. Vi i denna kammare måste erkänna att verket har ett komplicerat arbetsområde. Men såväl verkets chef som dess personal har satt full fart från början, och det är glädjande.

Den nya uppgiften att förhandsgranska nya kemiska ämnen är viktig men mycket arbetskrävande, och den måste genomföras samtidigt som vissa utredningar om äldre kemikaliers miljöeller hälsofarlighet känns nödvändiga att påbörja. Det är positivt att kemikalieinspektionen så snabbt har fått fart på märkningsoch informationsverksamheten — på det sättet kan konsumenter och allmänhet medverka i detta viktiga arbete. Det kan naturligtvis ändå finnas grupper eller personer som anser att kontrollen inte är tillräcklig eller att den utvecklas för långsamt. Jag vill också gärna betrakta de här behandlade motionerna och de tre första reservationerna som ett uttryck för otålighet över att arbetet med att stoppa användningen av farliga kemiska produkter måste ta en viss utredningstid i anspråk och att många hinder i det arbetet måste övervinnas. Enligt de förordningar som kemikalieinspektionen har utfärdat skall producenten utreda, och sedan skall produktkunskap, produktinformation och produktregister utvecklas med utgångspunkt i de uppgifter som inkommer. Det är mycket viktigt att klarlägga vilka ämnen som gör att produkten får farliga egenskaper, vilken art de farliga egenskaperna har, hur vanligt förekommande de är, hur hälsa och miljö kan skyddas vid användning av produkten samt vilka åtgärder som behövs när produkten blir avfall. Kemikalieinspektionen har, för att prioritera arbetet, fått göra en indelning av alla kemikalier i livsfarliga produkter, mycket farliga produkter, farliga produkter och måttligt farliga produkter. Detta innebär naturligtvis att farliga produkter även under några år framåt kommer att finnas med i hanteringen, men kemikalieinspektionen är tvungen att prioritera sitt arbete. När man ser denna förordning med 24 sidor med kemiska produkter, där det föreligger skyldighet att anmäla till register och kontroll på grund av miljöfarlighet, förstår man att det nu pågår ett enormt arbete inom kemikalieinspektionen. Det finns också en speciell förordning om bekämpningsmedel, där man kan gå ännu hårdare fram än beträffande andra produkter, eftersom det kan bedömas om det finns behov av dessa medel. Vidare finns det en förordning som möjliggör hårdare ingripanden mot kemiska produkter som t.ex. används i sjukvårdsartiklar, leksaker, hushållsgods eller klädesplagg samt sådana produkter som används i eller av hushåll. Det gäller också vissa produkter som används i miljövården, t.ex. vid kalkning och oljeutsläppsbekämpning. Kemikalieinspektionen har alltså försökt prioritera sitt arbete så att man främst ingriper mot användningen av sådana ämnen som är farliga för människors hälsa. Herr talman! Jag skall nu övergå till att kommentera motioner och reservationer. I reservationen och motionerna om konstgödning ges uttryck för hur viktigt det är att sänka kadmiumhalten i konstgödning, t.ex. genom övergång till andra råvaror. Ett skydd mot miljöriskerna är minskad användning av konstgödsel, vilket naturvårdsverket har föreslagit när det gäller havsföroreningarna. Det finns ett formellt kadmiumförbud i Sverige, men kadmium finns ändå kvar i många produkter i samhället, och det är ett starkt giftigt ämne. Nu har naturvårdsverket antagit ett handlingsprogram för att begränsa kadmiumutsläppen från olika verksamheter. I fråga om kadmiumhalten i konstgödning kan vi slå fast att en övergång till användning av norrländsk apatit i stället innebär att man får ett annat gift på halsen, nämligen arsenik. Därför måste man försöka rena den råvara som används i dag. Naturvårdsverket har i samarbete med Supra en pilotanläggning för att ta bort kadmium ur konstgödsel, men något fullgott resultat har ännu inte uppnåtts. Vi har i dag i Sverige samma regler som EG när det gäller kadmium, men vi ser de reglerna endast som ett första steg. En möjlighet att minska den kadmiumbelastning som sker på naturen via konstgödseln är att minska konstgödselanvändningen, vilket man kan göra genom att på ett bättre sätt ta vara på stallgödseln. Men det gäller också att försöka rena råvaran från kadmium, vilket det alltså pågår försök med. Vad beträffar nitrifikationshämmare kan jag i och för sig hålla med vpk om att man inte skall ersätta ett gift med ett annat. Kemikalieinspektionen förbereder att infoga nitrifikationshämmare under bekämpningsmedel, och därmed kommer man att kunna ingripa mycket mer både mot användningen över huvud taget och mot användning av sådana medel som man inte anser att det finns behov av. Sedan tycker jag att det är glädjande att det i Sverige finns ett formellt förbud mot PCB i nya produkter. Man försöker nu också att internationellt komma åt detta genom att man har fått Helsingforskommissionen till att också gå med på ett förbud inom vissa år. I Sverige försöker vi alltså att helt avveckla användningen av PCB, som i dag i vårt land förekommer endast i vissa stora transformatorer. Man försöker nu förhindra att dessa maskiner skall ställa till med miljöskador när de skrotas. Naturvårdsverket säger att man inte har sig bekant att det skulle finnas PCB-innehåll på några andra ställen. Det finns en reservation angående obligatorisk kemikalieförsäkring. Jag kani och för sig anse det beklagligt att produktansvarskommitténs betänkande, som kom 1979, inte har blivit färdigberett, men det kunde tydligen inte heller den borgerliga regeringen klara under sin tid. Nu tror jag inte att frågan om ansvarsförhållandena inom miljövården kan lösas med en kemikalieförsäkring. Det är väl tveksamt om den skulle ge de rätta incitamenten till producenterna att försöka skapa produkter som inte är miljöfarliga. Ett avgiftssystem tror jag trots allt kan vara en bättre lösning, eventuellt i samband med någon form av fondbildning för miljöskador. Det är också ett förslag som precis nu behandlas i miljödepartementet.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

Herr talman! Grethe Lundblad talar vackert både om betydelsen av giftiga ämnen och om att man skall ha så litet som möjligt av dem. En del ämnen är viktiga, en del är nödvändiga och en del är livsfarliga, och det är då ett bekymmer att samma ämnen ofta är både livsfarliga och viktiga. Det innebär att de måste hanteras med mycket stor försiktighet. När det gäller kemikalieförsäkringen är problemet att man måste se till att ha en kostnad som belastar ett ämne i förhållande till dess farlighet. Det är mycket svårt att åstadkomma det med en gång genom direktiv från en myndighet. Hade vi haft en försäkringsmodell, hade man säkert lagt på en hög premie tills man visste att det inte var så farligt, och då hade problemen löst sig litet mer av sig självt och med mindre byråkrati. Jag tycker att det är synd att socialdemokraterna inte har satt sig in i den här frågan och försökt tänka konstruktivt. Om vi minskar kväveanvändningen, för det är i huvudsak det den debatt har handlat om som gällt övergödningen av haven, påverkar det inte ett dugg kadmiuminnehållet i gödselmedlen, eftersom kadmium finns i fosforn. Användningen av fosfor kan man inte minska så där väldigt mycket, eftersom det är nödvändigt att tillföra lika mycket som man bortför i grödan. Det problemet kommer vi nog inte ifrån. Vi måste alltså ha en ganska hård attityd gentemot kadmium för att på sikt bli av med det och inte fördärva våra jordar. Jag är ganska övertygad om, utan att ha alldeles klart vetenskapligt belägg för det, att kadmium är betydligt farligare än små halter av arsenik. Låt mig sedan ställa en fråga till Grethe Lundblad om kemikaliekontrollen. Det sägs att det är full fart på kemikalieinspektionen, och det tror jag i och för sig, men vi vet också att kemikalieinspektionen har, trots denna fulla fart — eller kanske just därför — brist på resurser för att pröva exempelvis ämnen som används inom jordbruket och som är godkända enligt nuvarande lagstiftning. Vi håller alltså på att använda en hel del ämnen som inte borde användas. När tänker socialdemokraterna och regeringen ge tillräckliga resurser till de myndigheter som man har tillsatt, så att de kan fylla sina uppgifter på ett snabbt och effektivt sätt?

Herr talman! Med anledning av Grethe Lundblads anförande tänkte jag fälla några kommentarer om socialdemokraterna och kemikaliekontrollen. När socialdemokraterna var i opposition fanns inte jag här i riksdagen, men dokumenten visar att då drev de mycket starkt behovet av en förbättrad kemikaliekontroll. Man skulle ha starka myndigheter och en ingående prövning av kemikalierna. När socialdemokraterna sedan kom till makten, tillsatte de kemikaliekommissionen, där jag hade förmånen att vara med som ledamot. Med ordet kommission ville man väl ge intryck av att det var något mera kraftfullt än en vanlig utredning. Kommissionen arbetade flitigt och lämnade fram ett förslag som ledde till förändringar i lagstiftningen och inrättande av en myndighet med mycket begränsade resurser. Från folkpartiets sida ställde vi oss bakom det förslaget. Vi ansåg att det var så långt man kunde komma då. Men jag tror att det fanns en stor dissonans mellan förväntningarna som byggts upp och det resultat som uppnåddes. Med de krav och förväntningar som fanns och de resurser som ställdes till förfogande blev det naturligtvis arbetsamt för dem som arbetar i den här myndigheten. Grethe Lundblad sade här i dag att kemikalieinspektionen är ansvarig för förhandsgranskning. Reellt sker förhandsgranskning bara av bekämpningsmedel, och inspektionen har svårt att hinna med det, med de resurser den har. Det tar åratal att vänta på prövning av nya bekämpningsmedel, och det beror inte på någon slöhet hos myndigheten utan på att trycket på verksamheten är så stort. Därför tror jag att det är viktigt att diskutera det här mot bakgrund av de reella förhållanden som råder och de resurser som står till förfogande. PCB har vi en reservation om. Jag kan inte förvänta mig annat än att socialdemokraterna menar att den användning av PCB i transformatorer som fortfarande förekommer skall få fortsätta. Därför är vår reservation synnerligen berättigad. Vi säger ju där att PCB bör komma bort ur hanteringen över huvud taget i Sverige med hänsyn till de stora risker och olägenheter som är förenade med användningen av detta material.

Herr talman! Det är väl rätt som Karl Erik Olsson sade här att samma ämnen kan vara både livsfarliga och viktiga. För min del vill jag se det så, att är ämnena livsfarliga skall man naturligtvis ingripa mot dem, oavsett om de är viktiga eller inte. Det väsentliga är om de är farliga. Det är möjligt att en ökad kostnad för att använda olika ämnen kan avhålla producenten från att använda dem, men helt säkert är det inte. Jag är ändå litet rädd för det förslag som föreligger om en kemikalieförsäkring. Som Karl Erik Olsson också helt riktigt sade i sitt första anförande, kan det ju vara svårt att relatera skadorna till en viss användning. Om det är så, får man alltså inte i denna försäkring några större krav på skadeersättningar, och då kommer premien att bli för liten, så att den inte kommer att avhålla från användning. Inom försäkringsbranschen — som jag själv har varit i en gång — arbetar man med premiereserver. Det kommer alltså inte att bli något större tryck på denna premiereserv, och därför är det troligt att premien inte blir så stor att den kommer att avhålla från användning. För den skull tror jag att det är bättre med ett avgiftssystem, som av myndigheterna hela tiden mycket enklare kan anpassas till de skaderisker som finns. Därmed kan man också pressa ned användningen av de farliga kemikalierna. När det gäller kadmium i handelsgödsel är jag, som jag sade tidigare, verkligen också för att få bort kadmium. Men man håller på med denna anläggning för rening, och jag hoppas att man där skall lyckas komma dithän. Lösningen med den norrländska antraciten har man fått ge upp en smula på grund av att det finns andra giftiga ämnen i denna råvara. På Lars Ernestams anmärkningar om kemikaliekontroll och lag och myndigheter vill jag gärna svara, att det ändå har blivit en kraftig förstärkning. Vi som i många år arbetade med miljöfrågorna vet ju att produktkontrollen hos naturvårdsverket inte fick så stora satsningar som vi här i riksdagen hade önskat. Nu har det alltså kommit ett speciellt nytt verk med, såvitt jag har förstått, 65 personers personal, och det är en stor ökning. Jag tycker att vi skall låta dem få litet arbetsro under de första åren, så att de verkligen kan komma i gång. Det besök vi fick i utskottet och de skrifter vi fick gav oss ändå en klar bild av att man håller på med förhandsgranskning och går noga till verket. Man kräver bestämda besked och man är också beredd att, om det är nödvändigt, föreslå förbud och klara begränsningar. Jag yrkar fortfarande bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Grethe Lundblad säger att hon inte tror att det skulle vara en fördel med en försäkring, utan att det är bättre att ha en avgift från en myndighet, från en byråkrati i samhället. Det egendomliga är att på områden som är vittutbredda använder vi försäkringssystemet. Jag tog tidigare upp jämförelsen med bilförsäkringen, som är lagstadgad. Försäkringsbolagen har olika premier för olika bilar, beroende på skadefrekvensen, och på olika håll i landet, beroende på riskmomentet. Naturligtvis finns det en kapacitet inom försäkringsbolagen för att bedöma risker av väldigt skilda slag. Men det är möjligt att Grethe Lundblad hellre skulle önska att bilförsäkringen hade varit inkluderad i bilskatten och administrerad via samhället. Sedan förstår jag mycket väl att vi skall ge kemikalieinspektionen den arbetsro den behöver. Jag ställde emellertid i min förra replik en fråga om resurstilldelningen. Jag upplever det så, att arbetsron inte skadas av tillräckliga resurser. På den frågan gav Grethe Lundblad inget svar, och därför vill jag gärna återkomma till den.
Herr talman! Också jag sade i mitt inledningsanförande att det är rimligt att avvakta och låta kemikalieinspektionen få den utvärdering som myndigheten vill ha. Jag sade också att myndigheten arbetar väl med de resurser som finns. Nu säger Grethe Lundblad att det ändå rör sig om 65 tjänster. Det är inte riktigt på det sättet, för nästan samtliga av dessa tjänster kom någon annanstans ifrån. Tjänsteinnehavarna i det gamla produktregistret och en del befattningshavare från naturvårdsverket och från andra myndigheter fördes samman till den här myndigheten. Nettoförstärkningen var alltså inte särskilt stor. Det är därför jag menar att socialdemokraterna har blåst upp förväntningarna på den här myndigheten för högt. Nu får vi låta den arbeta så gott den kan — den jobbar säkert bra — men vi skall inte inge några falska förhoppningar om att den klarar mer än den gör. Därför är det fel att säga att myndigheten ansvarar för all förhandsgranskning, när den bara har resurser för att förhandsgranska bekämpningsmedel.